Fru talman! Jag vill först gärna stryka under det som Arne Nygren själv läste upp, där arbetsmarknadsutskottet pekar på hur riksdagen har sett på denna fråga och vilka direktiv som därmed gäller för AMS i den fortsatta verksamheten. Jag förutsätter naturligtvis att de beslut som har fattats här skall gälla för den fortsatta planeringen. Jag har redan sagt att vi måste avvakta den översyn som är på gång. Den får jag redovisad i höst inför nästa budgetår, och då har vi bättre material för att göra de bedömningar som Arne Nygren här är ute efter. Det kan kanske ändå förtjäna att meddelas kammaren att vi med denna egenregiverksamhet i första hand avser att hjälpa människor med speciella svårigheter på arbetsmarknaden, de s.k. specialanvisade. Ser vi på hur AMS egenregiverksamhet är utnyttjad just för denna grupp av människor i norr och i söder, finner vi dess värre, Arne Nygren, att det råder en obalans. Den andel som kan sägas vara gällande i södra och mellersta Sverige beträffande sådan här specialanvisad arbetskraft är 90 26, medan motsvarande andel i Norrland är 50 96. Det visar att AMS har ett problem att klara av. Det tycker jag att vi inte skall blunda för. Det får inte heller vara så som jag påpekade i en tidigare debatt här i kammaren med herr Nordin, alltså att man konkurrerar ut annan verksamhet som har sin normala funktion i dessa län. Också det är ett balansproblem som måste lösas på ett rimligt sätt.
Fru talman! Får jag bara för statsrådets kommande funderingar när det gäller planerna på att dra in ett regionkontor i Umeå säga att detta skulle betyda att verksamheten i exempelvis Sorsele, som är vår mest plågade kommun — det vet statsrådet mycket väl — skulle komma att ledas från Härnösand. Det skulle kunna jämställas med att verksamhet i Uppsala skulle ledas från Växjö. Det är fråga om samma avstånd. Då förstår statsrådet hur svårt det skulle bli att få någon hyfs på verksamheten om kontoret i Umeå drogs in. Uppgiften om att det råder obalans mellan Norrland och de övriga delarna av landet är väl en sanning med modifikation. I Västerbotten, för att ta ett exempel, finns i dag kända projekt på totalt 93,2 milj.kr. Efter rekommendationer om neddragningar har man prutat ned till en verksamhet på 65-68 milj.kr. och alltså avstått från ungefär 50 26. Skulle man nu göra en sådan neddragning som AMS har planer på, skulle det medföra en total katastrof för den särskilt placerade och ortsbundna äldre arbetskraften där uppe. Jag tar ändå statsrådets uttalande här såsom ytterligare en påminnelse till AMS om att bromsa upp en aning i planerna på att centralisera verksamheten och flytta den söderut.

Fru talman! Gunnar Olsson har frågat mig om jag överväger att i Sverige på försök introducera vattenbomber från luften för att effektivare än nu kunna bekämpa bränder i skog och mark. Frågan om en försöksverksamhet med skogsbrandsläckning från flyg har nyligen prövats av regeringen. Ärendet, som aktualiserats av statens brandnämnd, avsåg en försöksverksamhet med ett centralt stationerat flygplan som var särskilt inrättat för ändamålet. Kostnaden för detta under en skogsbrandsäsong som är fyra månader uppskattades till 1.3 milj.kr. i 1978 års kostnadsläge. Det är en betydande kostnad i förhållande till de värden som man kan räkna med att rädda genom att använda den ifrågavarande tekniken. I ärendet framgick vidare att man borde undersöka om det är möjligt att för skogsbrandsläckning använda flygplan och helikoptrar som redan finns tillgängliga i Sverige i stället för att använda ett särskilt flygplan. Regeringen anförde i sitt beslut den 21 februari 1980 att det kan finnas anledning att undersöka möjligheterna till skogsbrandsläckning från flyg med befintliga flygplan och helikoptrar. Däremot borde man inte sätta i gång en försöksverksamhet med den inriktning som brandnämnden hade angett i sin framställning. Enligt min mening har det sedan regeringens beslut inte inträffat något som bör leda till en ändrad bedömning. Det får ankomma på den ansvariga myndigheten, statens brandnämnd, att överväga förutsättningarna för en försöksverksamhet med befintliga flygplan och helikoptrar. Jag avser därför inte att nu ta något initiativ i frågan.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka kommunministern för svaret. Vid en hastig genomläsning får jag ett intryck av att kommunministern är rätt kallsinnig till tanken på en försöksverksamhet i Sverige. Detta förvånar mig något med hänsyn till den positiva attityd som bl.a. statens brandnämnd har intagit. De handlingar som jag har fått sedan jag ställde min fråga har givit mig en stark känsla av att fler och fler ger uttryck för ett intresse av en försöksverksamhet med skogsbrandsläckning från flyg. De goda erfarenheter som man på olika håll i Europa har av skogsbrandsläckning med hjälp av vattenbombning torde vara främsta orsaken till att fler och fler förordar denna teknik även i vårt land. Tekniken tillämpas som känt i Norge sedan något år tillbaka. Vi hade i Värmland i juni förra året förmånen att på försök få pröva det norska planet vid en hyggesbränning, och alla som var med den gången blev verkligen imponerade av den släckningseffekt som demonstrerades. All församlad expertis var ense om att ett dylikt flygplan utan tvivel skulle kunna göra en mycket stor insats vid skogsbränder, som ju ofta uppträder på otillgängliga ställen — besvärlig terräng och långt till vatten är snarare regel än undantag. Statens brandnämnd har enligt vad som sagts mig via en uppvaktning i kommundepartementet gjort en framställning om att vi även i Sverige skulle få under skogsbrandsäsongen disponera ett plan liknande det som finns i Norge. Därmed har ju statens brandnämnd gjort de överväganden som enligt statsrådet ankommer på nämnden. Enligt uppgifter från norska staten — det anges också i svaret — betalar man ungefär 1,3 milj.kr. till flygföretaget för att få disponera plan och besättning under en säsong. Det borde vi i Sverige också ha råd med, särskilt med tanke på att staten fr.o.m. i år slipper kostnaderna för skogsbrandsläckning. Vid årsskiftet ändrades ju brandlagen, som statsrådet väl känner till, så att kostnaden för skogsbrandsläckning i princip överfördes från staten till kommunerna. För många kommuner — framför allt för mindre och skogrika kommuner — kan detta få till följd att kostnaden för kommunens brandsläckning ökar i icke obetydlig grad. I Norge låter man staten disponera och bekosta ett förhyrt vattenbombplan. Det är något som vi borde överväga att göra också i Sverige och därmed tillmötesgå statens brandnämnd.
Fru talman! Regeringen är ingalunda kallsinnig till en teknisk utvecklingsverksamhet när det gäller skogsbrandsläckning. Det kan också utläsas av det beslut som jag refererade till tidigare. Men regeringens bedömning har gjorts utifrån de förutsättningar vi har här i landet, och det är bara att notera att vi har något andra förutsättningar än vissa andra länder, där man har god erfarenhet av denna typ av släckning. Vi hart.ex. ett väl utbyggt skogsvägnät i Sverige. Vårt land är också långsträckt, och det kan därför övervägas om vi inte behöver två stationeringsorter. Jag kan nämna att den bedömning som innefattas i regeringsbeslutet har skett i samråd med kommunernas företrädare, Kommunförbundet. Och jag vill gärna erinra om att om vi mera långsiktigt skulle lösa problemet enligt frågeställarens synpunkter, kräver det investeringar — om man vill äga planen — och en kostnad för planen på 25 milj.kr. Det är inte sagt att dessa investeringar behöver göras, men detta visar hur stora investeringar det skulle bli fråga om. Med detta vill jag, fru talman, understryka att regeringen självfallet är aktiv i denna fråga och att den ser med intresse på den försöksverksamhet som det åligger den ansvariga myndigheten, statens brandnämnd, att genomföra.
Fru talman! Jag har aldrig aktualiserat frågan om att vi skulle äga planet, utan det var den norska modellen med ett förhyrt plan som jag åberopade. Jag kan i sammanhanget nämna att statens brandnämnd var så intresserad av att se detta norska plan i aktion på svensk mark att nämnden betalade demonstrationen i Värmland. Den kostade ungefär 6 000 norska kronor per timme, men denna demonstration bekostade alltså statens brandnämnd därför att den fann detta plan så intressant. Vad statens brandnämnd främst har tryckt på är att tankarna i plan av den typ som används i Norge rymmer ungefär 4 000 liter vatten och att dessa töms på mycket kort tid och med stor kraft. Planet når också snabbt fram till brandhärden. Efter det att tankarna har tömts, går planet ned till närmaste vattendrag och fyller tankarna på nytt. Detta tar 12-15 sekunder. Denna effektivitet imponerade på den församlade expertisen. Jag har haft tillfälle att tala med många som var med vid denna övning i Värmland. De sade med en mun att detta brandsläckningssystem var något att tänka på även för oss i Sverige. Strukturerna på Sverige och Norge är ju inte så olika, och det som med framgång har prövats i Norge borde även kunna aktualiseras i Sverige. Jag hoppas att kommunministern överväger detta.
Fru talman! Jag vill än en gång understryka att vi självfallet skall följa den tekniska utvecklingen även på detta område och ta de nya metoder i anspråk som är realistiska. Men den bedömning regeringen hittills har gjort visar att de kostnader som kan beräknas uppstå vid användningen av denna typ av skogsbrandsläckning är stora i förhållande till de värden som — med hänsyn till tidigare omfång av skador — man kan förutsättas rädda. Det är självfallet inte möjligt att göra en sådan bedömning, men det är detta material som vi har att utgå från. Vi skall aktivt följa utvecklingen.
Fru talman! Av alla de handlingar som jag har fått mig tillsända om detta ärende har jag ett klart intryck av att även statens brandnämnd i början ställde sig litet reserverad till denna brandsläckningsmetod, mycket med hänsyn till kostnaderna. Men jag har klart läst ut att nämnden har tänkt om, och det bevisas av att den fäster stort avseende vid den försöksverksamhet som pågår i Norge. Jag hoppas att sista ordet inte är sagt i denna fråga. Om framgången fortsätter för norrmännen, hoppas jag att vi kan ta en försöksverksamhet i Sverige under övervägande.

Fru talman! Per Israelsson har frågat mig hur jag ser på kommunallagens anvisningar om motionsbehandling inom kommunfullmäktigeförsamlingar och vilka åtgärder som kan vidtas för att vinna rättelse då avsteg görs. Enligt 2 kap. 15 § kommunallagen skall fullmäktige besluta har väckts bl.a. av en ledamot genom motion. En motion bör, enligt 2 kap. 17 § samma lag, beredas så att fullmäktige kan fatta beslut med anledning av motionen vid ett sammanträde som hålls inom ett år från det att motionen har väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige vid ett sammanträde inom angivna tid. Vid behandlingen av en sådan anmälan får fullmäktige avskriva motionen från vidare handläggning. Föredragande departementschefen uttalade vid tillkomsten av den nya kommunallagen att det enligt hans mening var angeläget att motioner behandlas så att de kan tas upp i fullmäktige inom en inte alltför lång tid efter det att de har väckts. Några instanser hade under remissbehandlingen av kommunallagsutredningens förslag ansett att den föreslagna möjligheten att avskriva motioner kunde lämna vägen öppen för majoriteten att på ett alltför enkelt sätt göra sig av med besvärliga motioner. Departementschefen ansåg emellertid dessa farhågor överdrivna och framhöll att ett missbruk av rätten att avskriva motioner skulle ge upphov till en kraftig politisk reaktion från minoritetens sida. Jag vill framhålla att möjligheten att väcka motioner betyder mycket för den enskilde ledamotens möjligheter att påverka den kommunala verksamheten. Detta förutsätter emellertid att motionerna behandlas inom sådan tid att de inte förlorar sin aktualitet. Det är därför angeläget att kommunallagens regler om behandlingen av motioner följs. Syftet med de nya reglerna var att handläggningstiden skulle förkortas. Reglerna innebär emellertid bara en rekommendation att motioner bereds så att beslut med anledning av motionen kan fattas inom ett år. Det kan givetvis finnas fall då en motion kräver så omfattande utredningar att den inte kan slutligt behandlas inom denna tid. De nya bestämmelserna om behandlingen av motioner har lett till att handläggningen har på kyndats. Enligt uppgift finns det dock i vissa kommuner motioner som inte har slutbehandlats efter fem tio år. I frågan framhålls att det görs avsteg från kommunallagens regler om behandling av motioner men anges inte närmare vari dessa avsteg består. Enligt min mening är risken liten att majoriteten missbrukar möjligheten att avskriva besvärliga motioner. Ett sådant missbruk strider mot våra demokratiska traditioner och skulle säkert också ge upphov till en kraftig politisk reaktion från minoritetens sida. Att avskriva en motion utan sakbehandling ligger givetvis inte i linje med kommunallagens syfte. Om detta sker finns det emellertid möjlighet att aktualisera frågan i en ny motion. Dessutom vill jag erinra om att en ledamot i fullmäktige genom en interpellation eller enkel fråga kan få till stånd en debatt i ämnet.

Fru talman! Jag tackar kommunministern för svaret, även om jag inte kan se att jag fått besked om hur man skall vinna rättelse vid missbruk av bestämmelserna i kommunallagen. Bakgrunden till min fråga är motionsbehandlingen i en Norrlandskomte färdigberetts och förelagts kommunfullmäktige för beslut inom en tidsrymd på ett år som angesi den nya kommunallagen. Man har bara hänvisat till att man fullföljt den redovisningsplikt inom ett år som sägs i lagen och dragit ut på beredningstiden. Detta tycker jag kan försvaras om det gäller enstaka fall, där man kan ange särskilda skäl för dröjsmålet med beredningen. men det blir oförsvarligt när det breder ut sig till att omfatta ett stort antal motioner. som i detta fall. mun. Där har det förekommit att motione Det märkliga i det enskilda fall som ligger bakom min fråga är att missnöjda motionärer inlämnat en motion till fullmäktige. i vilken de krävt med hänvisning till fullmäktiges arbetsordning följt nu gällande kommunal lag. Nästa drastiska steg var att man gjorde en JO-anmälan av fallet. JO har svarat att tillsynen över den kommunala självstyrelsen inte faller under honom, varför han inte tagit upp klagomålet. Huvudsyftet med min fråga har varit att få klarhet i hur man kan vinna rättelse vid uppenbart missbruk av skrivningen i den senare delen av 17 § i 2 kap. kommunallagen, där det anges att om beredningen inte är färdig inom ett år så räcker det med att redovisa läget inför kommunfullmäktige. Min följdfråga till kommunministern är: Går det över huvud taget att juridiskt vinna rättelse i ett sådant här fall, och hur bär man sig då åt?
Fru talman! Det är viktigt att understryka att motionsinstitutet är till för den enskilde ledamoten i kommunfullmäktige när det gäller att påverka den kommunala verksamheten. Andemeningen i den nya kommunallagen är därför att man inte skall kunna uppskjuta behandlingen av motioner alltför länge så att de mister sin aktualitet. Det är också, tycker jag, ganska självklart att man inte — det vill jag understryka — kan avskriva en motion utan att den varit föremål för viss beredning i den beredande instansen. Och om den principen följs är det också självklart att vid avskrivningen göra den redovisning som jag i svaret angett bör ske. Jag menar att det här är fråga om ett självkontrollerande institut som det är mycket viktigt att få att fungera i enlighet med andemeningen i kommunallagen. Någon juridisk möjlighet att på annat sätt komma till rätta med en som man tycker felaktig bedömning förutsätter inte lagen.
Fru talman! Nu fick jag ett besked från kommunministern. Han säger att det inte går att den juridiska vägen genom överklagning göra någonting åt ett sådant här förhållande. Vad man alltså egentligen kan göra är att komma igen. Det sägs vidare i det svar jag fick att en kraftig reaktion i den allmänna debatten från den minoritet som motionerat också är vad som kan förekomma. Dagens protokoll kommer att innehålla vad kommunministern sagt, att det inte skall gå till på det här viset, utan att det bara — som jag också sade i mitt första anförande — får röra sig om enstaka fall där beredningen drar ut på tiden. Jag vill samtidigt konstatera att den nya kommunallagen ändå är ett framsteg. I min hemkommun förekom det förr, då jag satt i kommunfullmäktige, att motioner låg i 20 och t.o.m. 25 år. Det ställdes frågor, och ordföranden i drätselkammaren, som det då hette, sade att ärendet var bordlagt och låg i drätselkammaren. Men nu kan det inte gå till på samma sätt längre. Nu måste det ske någonting inom ett år. Det måste åtminstone ske en redovisning, och det är i alla fall ett framsteg. Jag tackar för det ytterligare svar jag fått.
Fru talman! Jag vill bara understryka vad Per Israelsson sade — det var de här långa dröjsmålen med behandlingen av motioner som föranledde ändringen i den nya kommunallagen. Jag vill också än en gång understryka att det självfallet är möjligt att inom kommunallagens bestämmelser låta en motion ligga men att det strider mot lagens anda. Därför är det mycket viktigt att den princip som jag redovisat verkligen hålls levande.

Fru talman! Bertil Hansson har frågat mig om jag genom tilläggsdirektiv till räddningstjänstkommittén vill medverka till att den inte begränsar sitt arbete till följderna av naturkatastrofer, utan även får i uppdrag att behandla problem av den art som nu senast blivit aktuella i samband med katastrofen vid bron Almön-Tjörn. Räddningstjänstkommittén skall enligt sina direktiv bl.a. se över frågan om försäkringsskyddet och principerna för samhällets insatser vid naturkatastrofer med främsta syfte att pröva om det är möjligt att skapa ett mer heltäckande försäkringsskydd och ett mer enhetligt ersättningssystem. Vidare skall kommittén söka åstadkomma en mera exakt definition av begreppet naturkatastrof. Kommittén bör ocks enligt direktiven söka åstadkomma en lämplig avgränsning mot sådana särskilda ersättningssystem som finns för vissa typer av skador, t.ex. skördeskadeskyddet. De ersättningsfrågor som kan aktualiseras med anledning av Almöbroolyckan tangerar naturligtvis de problem som räddningstjänstkommittén har att överväga. Kommitténs arbete är emellertid väsentligen inriktat på frågan om former för ersättning till enskilda människor för direkta skador. Om kommittén kommer fram till mer allmängiltiga principer, kan naturligtvis övervägas, om de kan vara tillämpbara även i andra fall än vid naturkatastrofer. Mycket talar emellertid för att skadeverkningar av den typ som Almöbroolyckan har lett till måste bedömas från fall till fall. Regeringen har i beslut den 8 maj 1980 uppdragit åt länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län att i samarbete med berörda statliga myndigheter och kommuner samt näringslivet i området skyndsamt göra den utredning som behövs för att bedöma Almöbroolyckans ekonomiska konsekvenser för näringslivet på Orust och Tjörn och för de berörda kommunerna. Genom denna utredning kan statsmakterna få underlag för ställningstagande angående omfattningen av och formerna för ett stöd. Mot denna bakgrund anser jag att det inte f. n. bör utfärdas sådana tilläggsdirektiv till räddningstjänstkommittén som tas upp i frågan.

Fru talman! Samtidigt som jag tackar för svaret vill jag säga att det uttryck som kommunministern använde oroar mig med tanke på sådana katastrofer som Almöbroolyckan. Det står nämligen i svaret: ”Mycket talar emellertid för att skadeverkningar av den typ som Almöbroolyckan har lett till måste bedömas från fall till fall.” Det är på detta sätt som vi har behandlat naturkatastroferna under de senaste decennierna. Från fall till fall har vi försökt att skaffa oss ett underlag för de principer efter vilka man bör träda in för att motverka skadeverkningarna och ersätta skadorna. Så var det vid Surtekatastrofen 1950. Under 1950-talet utvidgades försäkringsskyddet till att exempelvis omfatta inte bara, som tidigare, åskslag utan även jordskred, jordras och jordbävningar. Stormskadeskyddet kom till liksom ersättningsskyddet vid skyfall. Dammkatastrofen i Värmland 1973 väckte frågan om inte också översvämningar borde inbegripas i försäkringsskyddet. Samhällets insatser har ofta präglats av improvisationer just från fall till fall. Verkligheten har, enligt min mening, eftertryckligt varnat för frånfall-till-fall-principen. När Tuvekatastrofen inträffade 1977, blev vi påminda om hur svårt det är att tillämpa denna princip. Samhällets brist på beredskap vid Tuvekatastrofen var en av drivkrafterna bakom tillsättningen av den utredning som tyvärr — och där har jag personligen ett visst ansvar — kom att begränsa sig till skador på grund av naturkatastrofer. I vårt lugna hörn av världen är vi förskonade från stora naturkatastrofer. liksom också från katastrofer sådana som olyckan vid Tjörn och Almön. Jag skulle emellertid vilja fråga kommunministern: Skulle inte kommunministern se med tillfredsställelse, om räddningstjänstkommittén. med den sakkunskap som den har med avseende på Göteborgs och Bohus län, utnyttjade tillfället att dra mera allmängiltiga slutsatser av denna olycka och dess följder, eftersom sådana olyckor ju också kan inträffa i framtiden?
Fru talman! Det är nödvändigt att man har klart för si tjänstkommitténs primära uppdrag är att utreda principer för ersättningar och skydd vid naturkatastrofer. Sedan kommer det in en bedömning av vad som är naturkatastrof. Olyckor av den här refererade typen är självfallet oerhört kännbara för enskilda människor, och jag vill för min del säga att samhället givetvis rent allmänt har ett ansvar för att snabbt kunna åstadkomma den ekonomiska hjälp som behövs i enskilda fall. då skador på egendom uppstår och även andra svårigheter kan finnas med i bilden. Men ändå är varje olycka som ligger i gränsområdet till naturkatastrof — om vi använder det uttrycket — unik på sitt sätt för den bygd ocht.o.m. för de människor i bygden som drabbas. Därför är det. som jag vill understryka. viktigt att man också för annan bedömning skall kunna använda de allmängiltiga principer som räddningstjänstkommittén kommer fram till vad gäller naturkatastroftillfällen. Jag tror att de principerna skall kunna vara ett gott underlag för de enskilda undersökningar och bedömningar som alltid måste komma till i varje särskilt fall, då olyckor av större omfattning inträffar. Det är en positiv bedömning från min sida i detta avseende. Jag menar att vi här har och måste ha en hög beredskap och en mycket positiv inställning till det fortsatta arbetet.
Fru talman! Jag tackar för den positiva tonen i slutet på detta kompletterande svar. Jag tolkar också slutraderna i det skriftliga svaret på samma sätt, när kommunministern säger att det inte f.n. bör utfärdas tilläggsdirektiv till räddningstjänstkommittén. Jag tolkar det på det sättet att det finns en öppenhet inom departementet och att denna öppenhet också bör kunna utnyttjas av räddningsi änstkommittén. Den kan således anse sig oförhindrad att göra reflexioner också utanför det strängt avgränsade begreppet naturkatastrof, när den — med sin eminenta sakkunskap i fråga om den just nu aktuella olyckan — kan ha anledning att göra sådana ställningstaganden och dra sådana slutsatser som går litet utanför de f. n. utfärdade direktiven för kommitténs arbete.
Fru talman! Räddningstjänstkommittén skall ju se över och bedöma innebörden av begreppet naturkatastrof, och det är självklart att man måste tangera de här problemen och frågeställningarna. Såsom jag underströk tidigare kan de allmänna riktlinjer som då kan komma fram anses giltiga och användbara i fall av den här typen.

Fru talman! I de flesta fall brukar ju de borgerliga ledamöterna i utskotten ha ganska litet till övers för de förslag och krav som vi socialdemokrater för fram i olika motioner. Någon sade en gång för ett par år sedan att här diskuterar vi inte, här voterar vi. Och det är väl tyvärr oftast så det går till i den här riksdagen. Men så inte i dag. När det gäller den nya utlänningslagen har vi fått gehör för många av de krav som vi har fört fram i våra motioner. Och även om vi socialdemokrater i utskottet naturligtvis inte på alla punkter är helt nöjda, är det ändå med tillfredsställelse vi kan konstatera, att den här gången har vi kunnat diskutera frågorna i sak. I det betänkande som vi nu skall behandla diskuteras bl.a. en socialdemokratisk partimotion från januari i år. Den berörde delvis budgetpropositionen — de delarna har vi redan klarat av — men den tog också upp mer principiella frågor om invandringspolitiken. Vi riktade en ganska skarp kritik mot de borgerliga regeringarna. Det var bl.a. de täta bytena på invandrarministerposten som vi tog upp och som vi menade hade lett till att det blev en växande ärendebalans med anhopning av handlingar i kanslihuset och även en vacklande inställning i vissa invandrarpolitiska frågor. Vi tog i denna motion också upp frågor som rörde flyktingpolitiken. Det är med tillfredsställelse som jag nu kan konstatera att vi har ett enigt utskott som slår fast nödvändigheten av att den reglerade invandringen upprätthålls med fasthet och konsekvens, och ett enigt utskott som också slår fast att Sverige måste föra en humanitär flyktingpolitik. Världens flyktingproblem i stort måste självfallet lösas med andra metoder än genom att vi i Sverige öppnar våra gränser så att flyktingar kan komma hit. Vi måste arbeta internationellt för att försöka undanröja orsakerna till att människor tvingas bli flyktingar, och vi måste stödja de andra länder som gör stora insatser för flyktingar. Det är faktiskt så att det i de allra flesta fall är mycket fattiga länder som gör de största insatserna för flyktingar därför att de ofta ligger nära oroshärdar i världen. Vi måste stödja de länderna. Men vid sidan om detta finns det också situationer där den bästa insats som vi kan göra är att ge människor en fristad i vårt land. Sverige är ett neutralt land, obundet av stormaktsblocken. Vi har haft den enorma fördelen av att länge få leva utan krig. Detta ger oss möjligheter, men också skyldigheter, när det gäller flyktingar — möjligheter och skyldigheter som vi måste utnyttja på ett positivt sätt. Vi måste föra en generös flyktingpolitik även i sådana tider då ekonomin här hemma kärvar. Vi måste föra en generös flyktingpolitik även mot grupper av människor som ser annorlunda ut än vi själva gör och mot människor som har en annan kulturbakgrund än vad majoritetsbefolkningen i vårt land har. Jag har velat betona detta ganska hårt därför att det i dag förekommer mycket av en oerhört fördomsfull propaganda mot flyktingar. Men låt mig gå över till ett annat problem, som har diskuterats mycket ingående när det gäller invandringsfrågorna, och det är de långa handläggningstiderna innan det kommer ett definitivt beslut om en person skall få stanna i Sverige eller inte. Riksdagen har tidigare fattat beslut som syftar till att förkorta handläggningstiderna. Vi har i dag ytterligare ett par sådana förslag att diskutera. Regeringen föreslår att den s.k. återbrytningsrätten skall tas bort. På denna punkt har vi socialdemokrater i utskottet helt samma uppfattning som statsrådet Andersson och de borgerliga ledamöterna i utskottet. Återbrytningsinstitutet har genom det sätt varpå det använts — och det har väl varit nästan oundvikligt — lett till helt oacceptabla förhållanden, och det medverkar i dag som en av de viktigaste orsakerna till att förlänga väntetiden för invandrare innan de får ett definitivt besked om de skall få stanna i Sverige eller inte. På sina håll upplevs också återbrytningsrätten som en källa till rättsosäkerhet. Den kan ge intryck av att den som har lätt för att tala eller lätt för att skriva eller den som kan skaffa sig bra advokater eller har anknytning till journalister eller andra som kan driva sin sak genom återbrytningsrätten kan få bättre möjligheter till en gynnsam prövning av sin sak. Det får, precis som det sägs i utskottsutlåtandet, inte vara så att det är tillfälliga opinionsbildningar som avgör om en enskild människa skall få rätt att stanna här i landet eller inte. För att det inte skall bli någon som helst missuppfattning vill jag tillägga att jag tycker det är bra att man gör opinionsyttringar för enskilda invandrare. Det behövs minsann som motvikt mot alla de flygblad och all den propaganda som organisationer som ”Bevara Sverige svenskt” och andra sprider över landet i de här dagarna. Men ändå är det ju så när det gäller besluten om rätten att få stanna här eller inte att både invandraren och allmänheten skall kunna lita på att det är de sakligt grundade skälen som avgör om en person får stanna eller inte och inte hur många spaltmeter som det har skrivits i pressen om den enskilde personen. En annan fråga som vi har diskuterat även ur perspektivet med handläggningstidernas längd gäller den s.k. tremånadersgränsen. — Det är alltså den regel som säger att avvisning på formell grund inte får ske senare än tre månader efter inresan. Utskottet är enigt i bedömningen, som framfördes i den socialdemokratiska motionen, att tremånadersgränsen inte har fungerat så som avsikten var. Det är därför nödvändigt att vi finner effektivare metoder för att få fram ett snabbt förfarande för att avlägsna utlänningar som utan rätt vistas här i landet någon tid. Vi kan alltså notera att det förslag som framförts i vår gruppmotion — men också av bl.a. Olle Göransson — i januari i år har blivit tillgodosett genom att utskottet nu kräver en utredning om hur man skall kunna lösa de här problemen på ett bättre sätt än vad den nuvarande tremånadersregeln ger möjlighet till. Många socialdemokratiska föreningar, socialdemokratiska kvinnoklubbar och socialdemokratiska ungdomsklubbar sysslar mycket med invandrarfrågor, och de skriver naturligtvis brev och skrivelser till oss i riksdagsgruppen. En av de punkter som de ofta har tagit upp under de senaste åren har varit att påpekanden om att de regler som finns för att hindra att skenäktenskap används för att komma runt invandringsbestämmelserna har tillämpats på ett sätt som medfört stora problem för enskilda människor. Vi har fått många bevis utifrån landet på att kvinnor och barn har kommit till skada genom en alltför hård tillämpning av de här bestämmelserna. Vi har tagit upp detta i vår motion, och det är med stor tillfredsställelse som vi kan konstatera att ett enigt utskott ställer sig bakom kravet på att de här bestämmelserna måste tillämpas mycket varsamt; det får inte vara någon automatik för myndigheternas handskande med reglerna, utan här måste man pröva varje persons situation. Man måste ta hänsyn, inte minst till det faktum att kvinnor i andra delar av världen har en helt annan situation än kvinnor i det här landet. Här gäller det verkligen att tillämpa det gamla ordspråket: Hellre fria än fälla. Fru talman! Vi har på socialdemokratiskt håll, som jag sade tidigare, fått gehör för de flesta av våra krav, men på en punkt har vi ändå ansett att det har funnits anledning för oss att följa upp ett krav med en reservation. Det gäller en fråga som rör utvisning på grund av brott. Jag vill först slå fast några av de utgångspunkter där vi är helt eniga. Den första är att om en utlänning över huvud taget skall dömas till utvisning så skall det vara efter ett brott av allvarligare slag. En ytterligare förutsättning är att det skall finnas risk för fortsatt brottslighet. Vidare skall man ta stor hänsyn till utlänningens levnadsoch familjeförhållanden. Dessutom blir det nu en väldigt viktig ändring av de hittillsvarande reglerna, som innebär att den som är politisk flykting inte skall utvisas. Det vår reservation gäller är tidsgränsen för kravet på synnerliga skäl för att utvisning skall kunna ske. Vi är inte beredda att nu förorda en sänkning av femårsgränsen för dem som icke är nordbor. Vi säger i reservationen att det saknas skäl att göra generella lättnader i de bestämmelser som vi har i dag för att skydda oss mot kriminalitet. Justitieutskottet har yttrat sig över den här frågan och säger bl.a. att en sänkning av den här tidsrymden kan leda till resultat som strider mot det övergripande intresset att förhindra brottslingar att komma till Sverige och uppehålla sig här. Tyvärr är det ju så att den internationella brottsligheten under senare tid utvecklats på ett oroande sätt och att den i ökad omfattning har kommit att beröra även vårt land. Vi kan inte blunda för detta. Vi vet att det finns många, både invandrare och infödda, som är djupt oroade över den här utvecklingen. Får jag, fru talman, när det gäller utvisning för brott kommentera ytterligare en fråga som vi har tagit upp i den socialdemokratiska motionen. Vi har i det här avseendet åtminstone delvis fått gehör för våra synpunkter. Det gäller de människor som är födda och uppvuxna i det här landet men som ändå av olika skäl valt att behålla sitt utländska medborgarskap. Det är alltså människor som fått sin prägel av det svenska samhället på gott och ont. Vi menar att det bör vara klart att utvisning i de fallen inte skall kunna förekomma. Vi har i utskottet förklarat att vi i nuläget är tillfredsställda med den skrivning som utskottet har på den här punkten. Men vi vill starkt understryka det som står i utskottets betänkande, nämligen att utskottet förutsätter att regeringen noga följer tillämpningen av det här och föreslår lagändring om det visar sig påkallat. Vi kommer med stort intresse att följa den här utvecklingen. Egentligen har vi kanske innerst inne känslan att vi borde ha en klar lagparagraf om detta. Fru talman! Lahja Exner kommer senare i debatten att ta upp en del av de socialdemokratiska krav som jag nu inte hunnit kommentera. Låt mig sluta med några få ord om assyrier/syrianer-invandringen och situationen i Södertälje. Vi tog upp denna fråga i den partimotion som vi väckte i januari. Vi krävde i motionen åtgärder av regeringen för att medverka till ett stopp på ytterligare illegal invandring och för att förhindra ytterligare inflyttning till Södertälje kommun. Vi har med tillfredsställelse noterat att regeringen har tillsatt en speciell arbetsgrupp för de här frågorna. Jag tror att det är många inte bara i den här kammaren som vet att vardagslivet för alltför många människor i Södertälje präglas av motsättningar mellan svenskar och invandrare och av motsättningar mellan olika invandrargrupper. Vi har i det här landet i stor utsträckning varit förskonade från de hårda folkgruppsmotsättningar som man upplevt i andra länder. Men naturligtvis finns det en risk för att det kan komma sådant även här. Det måste vara en av de viktigaste uppgifterna för oss — vare sig vi tillhör oppositionen eller regeringen och vare sig vi är infödda i det här landet eller invandrade — att motverka att sådant sker. Jag tror att vi måste komma till rätta med de vardagsmotsättningar som präglar en alltför stor del av livet i Södertälje, om vi i framtiden skall kunna föra den generösa och humanitära invandringspolitik som vi tidigare i den här kammaren varit helt eniga om att vi skall föra. Fru talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Till att börja med vill jag understryka, att jag och det parti jag tillhör delar regeringens uppfattning att vi måste ha en reglerad invandring. Den nöd, det politiska förtryck och den arbetslöshet, som följer av den kapitalistiska utsugningen av länder och folk och den ojämna ekonomiska utvecklingen i västvärlden, är inte problem som kan lösas genom att arbetare och utarmade bönder i miljoner tvingas vandra mellan länderna för att få jobb — såsom har skett under de två senaste decennierna. Samtidigt står det klart att det ligger i såväl stora som små kapitalisters intresse att arbetskraften fortsätter att gå över nationsgränserna. Ju större tillgången på arbetskraft är, desto större är möjligheterna att pressa ner lönerna och försämra arbetsvillkoren i övrigt. Arbetslösheten är i samtliga kapitalistiska länder det ständigt närvarande gisslet för hela den klass vars enda tillgång är arbetskraften, som de för sin egen och sina familjers skull måste sälja till dem som äger kapitalet. Arbetslöshet innebär, i det stora flertalet länder, svält och fattigdom, och det i sin tur tvingar fram desperata handlingar. En sådan handling är att lämna sitt folk och sin kultur. Man söker arbete där arbete står att få. Går det att åstadkomma på legal väg, så väljer man det. Om det inte går, så tvingas man försöka på annat sätt. Detta är inte någon moralisk fråga. Moral förutsätter en valmöjlighet. Detta är en fråga om nödvändighet. I flera länder har folken under senare år lyckats skaka av sig förtrycket. I åter andra länder har förtrycket ökat som ett svar på folkens kamp för fackliga och politiska rättigheter, för demokrati och för ett värdigt liv. Hundratusentals människor befinner sig i dag på flykt från sina hemländer, undan tortyr, fängelser och politiska avrättningar. En del av dem har lyckats få en fristad i andra länder, andra befinner sig sedan år tillbaka i flyktingläger eller på tillfälliga uppehållsorter utomlands, och åter andra har tvingats under jorden. Särskilt har de länder som stöttats eller alltjämt stöttas av USA-imperialismen utmärkt sig i sin hetsjakt på dem som kämpar mot förtryck och för demokrati. Dessa förhållanden ställer de demokratiska länderna på hårda prov. Skall man falla till föga inför de reaktionära krafterna och höja staketen kring sina gränser eller skall man iklä sig det ansvar som demokratin ställer krav på för sitt försvar, för att dess positioner skall kunna flyttas fram? Det är detta frågan gäller i dag. Det är viktigt att dessa förhållanden står klara när vi nu skall diskutera invandringen. Det är inte vilken invandring som helst det gäller. Vi är, som jag redan sagt, överens i frågan om den reglerade invandringen. Inte heller den fria nordiska arbetsmarknaden är ifrågasatt. Det handlar om flyktingpolitik, det handlar om rätten att flytta över gränserna på grund av att man har anhöriga i landet eller andra personer som man har nära relationer till. Det handlar också om att få sin sak prövad på ett sådant sätt att det tillgodoser de krav på rättssäkerhet som vi ställer här i landet. Fru talman! Frågan om hur stor invandringen skall bli och hur den skall kontrolleras hänger uppenbarligen samman med frågan om hur invandrarna här i landet behandlas och hur relationerna mellan majoritetsbefolkningen och invandrarna kan komma att utvecklas. Men hittills har riksdagen aldrig haft någon möjlighet att behandla dessa intimt sammankopplade frågor i ett sammanhang. Behovet av en reglerad invandring och motsvarande utlänningslagstiftning bygger på det faktum att Sverige måste säkerställa att den inflyttning som sker svarar mot landets förmåga att på ett tillfredsställande sätt ta emot invandrare. Och Sveriges förmåga att ta emot invandrare på ett tillfredsställande sätt är ett resultat av invandrarpolitiken och återspeglar regeringens vilja och förmåga att, på ett planmässigt och målmedvetet sätt, avsätta de nödvändiga resurser som kan skapa bra förutsättningar för invandrarnas välbefinnande och anpassning här i landet. Utskottet säger i sitt betänkande att det är viktigt att principen om den reglerade invandringen upprätthålls med fasthet och konsekvens. Detta är nödvändigt med hänsyn till de begränsningar som finns i våra möjligheter att ta emot utlänningar. Vilka är då dessa begränsningar, och vilka faktorer är det som påverkar dem? Den frågan skulle inte ha behövt ställas, svaret skulle ha varit alltför uppenbart, om det hade funnits en klart utarbetad invandrarpolitik, som utgick ifrån invandrarnas uppenbara problem, och siktade till att lösa dem. Men någon sådan politik finns inte. När det gäller de konkreta riktlinjerna för invandrarpolitiken hänvisar utskottet till en utredning som skall se över de riktlinjer som gällt sedan 1968. Regeringen praktiserar i dag en invandrarfientlig politik, som systematiskt och konsekvent vägrar att på ett riktigt sätt bemöta de problem som invandrarna har. På löpande band har den borgerliga riksdagsmajoriteten. tyvärr alltför ofta i samarbete med socialdemokraterna. gått emot välmotiverade och nödvändiga förslag till förbättringar för invandrarna. Samtidigt ackumuleras invandrarnas problem och tenderar att växa till stora samhällsproblem. I kölvattnet på detta växer hets och förakt mot invandrare och rasistiska tendenser fram, även i organiserad form. Häri ligger det borgerliga hyckleriet och cynismen — att å ena sidan föra en politik som bidrar till att problem skapas, problem som man å andra sidan använder för att motivera en mer restriktiv utlänningslagstiftning. En logisk följd av det här tillvägagångssättet är att ju större problemen blir för invandrarna här i landet — till stor del beroende på regeringens politik eller brist på handlingar — desto mer restriktiv blir lagstiftningen på bekostnad av invandrarnas rättssäkerhet. måste upprätthållas med fasthet och konsekvens? Den är ju över huvud taget inte ifrågasatt. Det hade varit betydligt mer befogat om utskottet hade understrukit vikten av att med fasthet och konsekvens, och med iakttagande av högt ställda krav på rättssäkerhet, upprätthålla asylrätten, en human flyktingpolitik och en likaså human inställning till människors behov av att återförenas med anhöriga. Vi kommunister uppfattar att det är i dessa avseenden som utlänningslagstiftningen är i fara, och det är för att visa på detta och göra motstånd mot de reaktionära och antidemokratiska tendenser man försöker smyga in i utlänningslagstiftningen som vi har väckt vår motion. Fru talman! I det förslag till ny utlänningslag som nu föreligger har man tagit bort rätten att hos regeringen ansöka om återbrytning av ett beslut. Samtidigt som utlänningslagkommittén påstår att de återbrytningsbestämmelser som gäller i dag har missbrukats, anför man statistik som visar att var fjärde ansökan om återbrytning leder till bifall. Att i ett sådant läge tala om missbruk tyder på en rättsuppfattning som inte är förenlig med det svenska rättssystemet. Det finns också starka skäl att misstänka att det inte är något eventuellt ”missbruk” som är orsaken till att man vill avskaffa återbrytningsmöjligheten. Snarare är det så att regeringen på det här sättet vill försöka komma undan ansvaret för beslut i samband med verkställigheten av felaktiga utvisningsbeslut. Flera remissinstanser har påpekat att det är av avgörande betydelse för flyktingars rättsskydd i avvisningssituationer att det omedelbart föreligger rätt till juridiskt biträde. Vpk har tidigare fört fram det kravet i riksdagen, och det är en stor brist att förslag om detta inte finns med i propositionen. Man kunde på ett enkelt sätt kraftigt ha stärkt skyddet för flyktingar mot felaktiga avvisningar beslutade av polisen. Den här bristen blir så mycket mer förödande för flyktingarnas rättssäkerhet då polisens anmälningsskyldighet till invandrarverket bortfaller om utlänningen avger s.k. nöjdförklaring. Här föreligger oerhörda risker att flyktingar vid pressade avvisningssituationer, och utan juridiskt biträde, förleds av polisen att underteckna nöjdförklaring, även om en närmare granskning av deras fall skulle ha visat att de skulle ha haft rätt att stanna i landet. Man kan här se hur behandlingen av utlänningsärenden, om den nya lagen antas, i allt större utsträckning blir administrativ till sin karaktär och undandras från politiskt inflytande och insyn: likaså undandras den från sedvanlig rättstillämpning. Enligt propositionen skall s.k. B-flyktingar, på samma sätt som nu är fallet, kunna vägras en fristad i landet om det föreligger särskilda skäl. Som bekant har regeringen år 1976 beslutat att det föreligger sådana särskilda skäl mot att tillåta de turkassyrier som är B-flyktingar att stanna i Sverige därför att det redan finns så många här. Detta utgör en helt oacceptabel diskriminering av en folkgrupp, eftersom polisen tolkar regeringens beslut så att alla turkassyrier skall avvisas vid gränsen. Detta innebär att även de turkassyrier som är A-flyktingar automatiskt avvisas av gränspolisen. Den här diskrimineringen av turkassyrier är moraliskt oförsvarbar och strider mot de förpliktelser som Sverige har åtagit sig enligt Gen&vekonventionen om skydd för politiska flyktingar. De i propositionen föreslagna bestämmelserna om familjeanknytning som uppkommer mellan en person som är svensk medborgare eller som har uppehållsoch arbetstillstånd i Sverige och annan utländsk medborgare är klart utlänningsfientliga och bör ej genomföras. Det är här fråga om åtgärder som, under förevändning att de syftar till att stoppa illegal invandring via skenäktenskap, vänder sig mot och utgör ett hinder för all anknytningsinvandring. Därmed hindras inte bara utlänningars legitima rätt att förenas med nära anhöriga som vistas i utlandet, det innebär också en inskränkning i svenska medborgares rätt att ingå äktenskap med utländsk medborgare. Även om inte motiven är rasbiologiska, kommer dessa bestämmelser ändå att ha en rasistisk karaktär. Slutligen, fru talman, vänder vi oss också mot de kraftiga inskränkningar och begränsningar som föreslås för de utländska studerandenas vidkommande och som kommer att försämra deras redan nu svåra situation. Det förslag till ny utlänningslag som riksdagen skall ta ställning till i dag och som kännetecknas av större restriktivitet både vad gäller invandringen i allmänhet och flyktingpolitiken, tar inte hänsyn till de faktorer jag tidigare har anfört. Det saknar helt sammankopplingen med invandrarpolitikens målsättningar. Det baseras helt och hållet på och anpassas till de växlande ekonomiska konjunkturerna. Det är vår absoluta ståndpunkt, att i ett läge när de demokratiska krafterna i många delar av världen kämpar för att överleva, får inte asylrätten göras beroende av den kapitalistiska ekonomins ständiga växlingar. Det måste finnas tillgång till andningshål även i lägen med ekonomisk kris. Det är inte bara en förmån att leva i ett demokratiskt samhälle, det innebär också ansvar och skyldigheter. Fru talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionerna 325 och 1927.

Fru talman! Alltför många människor i vår värld lever i otrygghet, alltför många människor tvingas söka sig en tillflykt utanför sitt eget hemland. Flyktingströmmarna i världen är stora. I Sverige har vi sedan 1950-talets början tagit emot 55 000-60 000 flyktingar. År 1979 fick ungefär 3 000 flyktingar eller personer med flyktingliknande bakgrund uppehållstillstånd i vårt land. Under efterkrigstiden har Sverige utvecklats till ett invandringsland. Under 1960-talet och i början på 1970-talet hade vi huvudsakligen en arbetskraftsinvandring. Den fria nordiska arbetsmarknaden tillåter fria strömmar mellan de nordiska länderna, men f. ö. har invandringen ändrat karaktär så till vida att den utgörs företrädesvis av flyktingar, av personer som har någon anknytning till Sverige eller av personer som får stanna av humanitära skäl. Vi har i dag ungefär 1 miljon människor som är invandrare eller barn och barnbarn till personer som har invandrat. Detta ställer krav på invandrarpolitiken och på reglerna för invandringen. För invandrarpolitiken slogs riktlinjerna fast av riksdagen 1975. De olika partierna är överens om att målet för vår invandrarpolitik skall vara jämlikhet, valfrihet och samverkan. Det satsas också successivt på att förverkliga den målsättningen. Alexander Chrisopoulos menar att vi för en invandrarfientlig politik i detta land. Jag hävdar motsatsen. När det gäller invandringspolitiken och reglerna för den måste vi ställa vissa krav: Reglerna skall vara i linje med de invandrarpolitiska målen. De skall tillgodose högt ställda krav på rättssäkerhet. De skall möjliggöra en generös flyktingpolitik. Riktlinjer och regler finns dels i propositionen från 1968, dels i utlänningslagen. För att tillgodose dessa krav har bl.a. utlänningslagen från 1954 genomgått viktiga förändringar och förbättringar under senare år. Utlänningslagkommittén, som tillsattes i maj 1976 av Anna-Greta Leijon, har haft till främsta uppgift att lägga fram förslag till ny utlänningslag. Kommittén har i ett tidigare betänkande föreslagit olika åtgärder, som syftade till att förkorta väntetiderna vid prövning av utlänningars rätt att vistas här. Dessa regler trädde i kraft den 1 juli 1978. I den proposition som vi nu behandlar föreslås att den nuvarande utlänningslagen ersätts av en ny utlänningslag. Det föreslås bl.a. att en utlänning som vill bosätta sig i Sverige skall ha sitt uppehållstillstånd ordnat före inresan. Undantag görs för flyktingar och vissa andra skyddsbehövande och för nära anhöriga. Skyddet för flyktingar förstärks. Den som får stanna därför att han är flykting skall få ett dokument som utvisar hans eller hennes flyktingstatus, en flyktingförklaring. Vid invandrarverket inrättas särskild jourverksamhet. Beslut om avvisning får inte verkställas innan invandrarverket har tagit ställning till vad utlänningen anfört. Detta innebär en ökad rättssäkerhet. Kommittén har också förenklat terminologin för avlägsnandeformerna och föreslår att avvisning skall ske vid gränserna och utvisning när utlänningen finns i landet. Detta förslag godtas i propositionen. Det är glädjande att konstatera att utskottet i stort sett är enigt — jag håller med Anna-Greta Leijon om det — och tillstyrker de förslag som statsrådet Karin Andersson lägger fram i propositionen. Socialdemokraterna har i motioner under allmänna motionstiden och med anledning av propositionen anfört synpunkter på invandringspolitiken och handläggningen av den. Vi är överens om att det är viktigt att principen om den reglerade invandringen upprätthålls med fasthet och konsekvens och att flyktingpolitiken bör bygga på humanitära principer. Och det är ju också så reglerna tillämpas, enligt vår mening. Det finns två yrkanden om avslag på propositionen, dels i vpk:s partimotion 1927, dels i motion 1941 av Olle Wästberg i Stockholm. Huvudskälet till avslagsyrkandet är att man enligt motionärerna inte tagit tillräcklig hänsyn till motsvarande lagstiftningsarbete i de nordiska länderna. Det finns en rekommendation från Nordiska rådet, nr 10/1973. om en samordnad utlänningslagstiftning och utlänningspolitik i Norden. Utlänningslagkommittén har också under sitt arbete besökt Danmark, Finland och Norge för diskussioner. Det pågår ett samarbete. Eftersom de förslag som nu läggs fram inte avviker alltför mycket från vad som gäller i de andra länderna, finns det, tycker vi, inte anledning att avslå propositionen. Det sägs också att lagtexten är svår att läsa. Det finns alltför många paragrafhänvisningar. Jag kan hålla med om att det inte är så lätt, men det är väl aldrig särskilt lätt att läsa en lagtext. Man har att välja mellan att få en väldigt omfattande lag med många paragrafer och att ha paragrafhänvisningar. Rent språkligt har lagen faktiskt förbättrats och förenklats i jämförelse med 1954 års lag. Det har också framhållits i remissomgången, bl.a. av polisdistrikt som yttrat sig. Kritiken mot lagen har till vissa delar också berott på den missuppfattningen, att man trott att utlänningslagkommittén skulle lägga fram förslag till en ny invandringseller flyktingpolitik. Kommitténs uppgift har varit att lägga fram förslag till en ny lag som är ett bättre instrument än den gamla lagen från 1954 för vår invandringsoch flyktingpolitik. Det är viktigt att understryka detta. Det har varit fråga om att göra en teknisk översyn av olika bestämmelser i lagen. I propositionen föreslås att uppehållstillstånd i princip skall sökas före avresan. Det är invandrarverket som fattar beslut i ärenden om uppehållstillstånd, och de får enligt gällande lag inte överklagas. Olle Wästberg yrkar att besvärsrätt skall införas. Eftersom varken viseringsbeslut eller beslut om arbetstillstånd kan överklagas är vi inte beredda att föreslå besvärsrätt när det gäller beslut om uppehållstillstånd. Man kan ju också ansöka flera gånger, om förhållandena har ändrats. I några motioner, bl.a. från socialdemokraterna, uppmärksammas de bekymmer och svårigheter som kan drabba en invandrare vid en skilsmässa som sker innan personen i fråga haft uppehållstillstånd två år. Då riskerar mannen eller kvinnan att utvisas. Det kan vara speciellt besvärligt för invandrarkvinnor som kommer från länder där synen på en frånskild kvinna är en helt annan än vår. Jag håller med Anna-Greta Leijon om behovet av varsamhet. Det här är ett bekymmer som har uppmärksammats på departementet. Vi började under min tid på departementet att tillämpa en något generösare praxi som tog hänsyn till om det fanns barn och även till den kulturella situation som väntade kvinnan vid återkomsten till hemlandet. Statsrådet Andersson har deklarerat samma syn i en interpellationsdebatt här i kammaren. Utskottet finner därför att motionerna är tillgodosedda. Den här frågan kommer också att tas upp i den utredning som jag föreslog skulle tillsättas för att se över anknytningsfrågor och familjebegrepp. Bestämmelserna om skydd för flyktingar är en central del av utlänningslagstiftningen, och i propositionen föreslås att FN-konventionens flyktingbegrepp bör föras in i lagen. Utskottet instämmer men kan då inte tillstyrka förslaget från Bonnie Bernström om att föra in i lagregeln att homosexualitet skall anges såsom grund för flyktingskap. Personer som riskerar förföljelse på grund av homosexualitet, t.ex. i form av allvarliga frihetsstraff. får i regel stanna här av humanitära skäl. Olle Wästbergs uppfattning att Genévekonventionens flyktingbegrepp inskränks i den svenska lagen kan utskottet inte dela. Vi menar att propositionens förslag när det gäller flyktingförklaringen är till fyllest och avstyrker därför dessa yrkanden. Sedan den 1 januari 1976 finns ett lagfäst skydd för utlänningar, som utan att vara politiska flyktingar inte vill återvända till sitt land på grund av de politiska förhållandena där, s.k. B-flyktingar. De får stanna i Sverige av politisk-humanitära skäl, såvida det inte finns s bestämmelse återfinns i den nya lagens 6 §. Bestämmelsen och de särskilda skälen har sedan november 1976 tillämpats när det gäller assyrier syrianerna. Vid bedömning av om särskilda skäl föreligger för att någon inte skall få stanna, skall samhällets möjligheter att ta emot utlänningar med hänsyn till de invandrarpolitiska mål som vi har ställt upp vägas in. Hit hör också risken för motsättningar mellan olika grupper, vilket Anna-Greta Leijon berörde. Jag håller med om att denna paragraf kan diskuteras, men med anledning av den översyn som skall göras av 6 § i den nya lagen tillstyrker utskottet inte motionsyrkandena. Genom det förslag som nu läggs fram förstärks skyddet för flyktingar. Rättssäkerheten stärks genom den nya lagen och inte tvärtom, Alexander Chrisopoulos. Det gäller framför allt polisens handläggning av asylärenden vid gränsen enligt 33-37 §§. I likhet med vad som nu gäller skall polisen även i fortsättningen till statens invandrarverk överlämna alla a utlänningens påstående om politisk förföljelse inte bedöms som uppenbart oriktig. Om polisen finner att påståendet är uppenbart oriktigt och meddelar avvisningsbeslut, skall — enligt det nya förslaget — beslutet alltid anmälas till invandrarverket, som har att ta ställning till vad utlänningen har anfört. Dessförinnan får beslutet inte verkställas. Invandrarverket skall överta ärendet, om verket anser att utlänningens påstående inte är uppenbart oriktigt. Vad jag nu har sagt gäller även asylansökande assyrier syrianer från Turkiet innebär inte att polisen får underlåta att till invandrarverket anmäla avvisningsbeslut rörande person som tillhör denna grupp. För att klara detta införs jourverksamhet på invandrarverket. Utskottet godtar de här förslagen. Jag tycker att det är ett stort steg framåt. Det borde också tillgodose Olle Wästbergs önskemål. Förslaget från Olle Wästberg och vpk om att utlänning, som påstår sig vara politisk flykting men där det av myndigheterna bedöms vara uppenbart oriktigt, skall få offentligt biträde vid gränsprövningen kan utskottet inte tillstyrka. Vi anser i likhet med justitieutskottet, som har yttrat sig över propositionens förslag, att polisens skyldighet att anmäla beslut om avvisning till invandrarverket är till fyllest. Avvisning sker i princip vid gränsen eller inom tre månader efter inresan. Tremånadersgränsen har inte behandlats av kommittén, men i motioner och i en del remisser över betänkandet har det framförts yrkanden om att tremånadersgränsen skulle tas bort, eftersom den anses ha bidragit till att utlänningen ofta håller sig gömd i tre månader, innan han eller hon anmäler sig hos polisen. Utgångspunkten för samtliga fyra motioner som väckts i det här avseendet är att tremånadersregeln inte fungerat som avsågs, när den infördes. Utskottet anser sig inte ha tillräckligt underlag för att föreslå att regeln skall tas bort, men vi anser att det är angeläget att man försöker lösa de problem som onekligen finns, när det gäller behovet av ett effektivt avlägsnandeförfarande för personer som befinner sig i landet utan tillstånd. Vi förordar att regeringen tar upp frågan till ny utredning utan dröjsmål. Jag uttryckte i början av mitt anförande glädje över att vi i stort var eniga i utskottet om att tillstyrka förslagen i propositionen, men det finns en reservation från socialdemokraterna. Det är egentligen en för mig obegriplig reservation, och den gäller utvisning vid brott. F.n. gäller att den som har haft permanent uppehållstillstånd minst ett år eller bott här i minst fem år får utvisas bara om det finns synnerliga skäl för det. I propositionens förslag ändras paragrafen så, att den som haft permanent uppehållstillstånd minst ett år eller bott här i minst tre år, får utvisas bara om det finns synnerliga skäl. Beträffande nordbor är vi överens om att det skall gälla en tvåårsgräns. Socialdemokraterna menar att sänkningen från fem år till tre år skulle innebära att ” amhället tolererar att en liten grupp kriminellt belastade får . Jag tycker att det är ett helt orimligt synsätt och dessutom tvärt emot de direktiv Anna-Greta Leijon sj Iv gav utlänningslagkommittén. Det är helt emot den humana invandrarpolitik som Anna-Greta Leijon hävdar att socialdemokraterna vill föra. De synnerliga skälen innebär att brottsligheten skall vara allvarlig. Det innebär att den organiserade brottsligheten, grova narkotikabrott och grov varusmuggling av narkotika m.m., den verkligt grova och allvarliga ekonomis a brottsligheten, kommer vi åt genom de synnerliga skälen vare sig en person har varit här tre år eller fem år. Förslaget om en sänkning från fem år till tre år har också fått en bred anslutning under remissbehandlingen. Utskottsmajoriteten tillstyrker förslaget men med hänvisning till den tveksamhet som justitieutskottet givit till känna i sitt yttrande stryker vi under att regeringen bör följa utvecklingen. Vad slutligen gäller bestämmelserna om återbrytning föreslås i propositionen att återbrytning på ansökan av enskild utlänning skall finnas kvar endast för utvisning på grund av brott eller asocialitet. Det skall naturligtvis finnas möjlighet att överklaga beslut i vanlig ordning. men möjligheten att komma tillbaka till regeringen gång på gång skall begränsas. Både vpk och Olle Wästberg i Stockholm yrkar att möjligheten till återbrytning skall finnas kvar. Utskottet ansluter sig till propositionens förslag med hänvisning till att frågan om politiskt eller annat verkställighets hinder prövas i särskild ordning i samband med verkställigheten. Fru talman! Det nya förslaget till utlänningslag förstärker skyddet för flyktingar i vårt land. Det kommer förhoppningsvis att innebära en större trygghet för många av de människor som söker ett nytt hemland hos oss. Jag vill därför yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter och avslag på den socialdemokratiska reservationen.
Fru talman! Eva Winther frågade på vilket sätt jag uppfattar invandringspolitiken som fientlig. Jag skall försöka förklara det. Utskottet säger i sitt betänkande att det är viktigt att ”principen om den reglerade invandringen upprätthålls med fasthet och konsekvens”. Sedan understryker utskottet: ”Detta är nödvändigt med hänsyn till de begränsningar som finns i våra möjligheter att ta emot utlänningar.” Dvs. vikten av att upprätthålla fasthet och konsekvens när det gäller invandringen är beroende av de faktorer som påverkar dessa begränsningar. Vilka är dessa faktorer? Vilken invandringspolitik har regeringen bedrivit? Man avstyrker på löpande band väl motiverade motioner om välbehövliga åtgärder som skulle innebära förbättringar av invandrarnas situation. Som en följetong motiveras avslagsyrkandena med att det inte finns finansiella möjligheter, även om man inte är kritisk till innehållet. Man skapar en viss situation som innebär att invandrarnas problem blir större, att rasistiska tendenser gör sig gällande i samhället — numera i organiserad form — och därefter tar man detta som förevändning för att lägga fram ett förslag till lagstiftning som innebär begränsningar och restriktivitet.

Fru talman! Eftersom det här och i många andra sammanhang åberopas vad jag sade i direktiven till översyn av utlänningslagstiftningen en gång i mitten av 1970-talet skulle jag gärna vilja läsa upp ett stycke ur dessa direktiv. ”En begränsning av möjligheten att förvisa utlänning kan sägas ligga i linje med den ändrade syn på utlännings ställning som har vuxit fram i vårt land under senare år. För närvarande krävs synnerliga skäl för förvisning endast i de fall då utlänningen har bosättningstillstånd, eller har varit bosatt här i minst fem år. Förutom att regleringen framstår som alltför snäv ger den sannolikt upphov till viss stelhet i tillämpningen. Begränsningen av möjligheterna att döma till förvisning bör enligt min mening införas även i andra fall. jag tänker då främst på politiska flyktingar och andra grupper som har behov av särskilt skydd. Utlänningens levnadsoch familjeförhållanden bör i högre grad än nu beaktas vid bedömningen av om utlänningen skall kunna förvisas. Ett förhållande som är uppmärksammat i detta sammanhang är att de nuvarande begränsningarna av förvisningsmöjligheten inte gäller nordiska medborgare i samma utsträckning som övriga utlänningar eftersom dessa inte får bosättningstillstånd.” Det är på en punkt som vi socialdemokrater har en annan mening än utskottsmajoriteten. Jag sade det förut, och det gäller sänkningen av gränsen från fem till tre år för synnerliga skäl. Jag tycker att Eva Winther kanske tar till litet väl stora ord när hon säger att detta är tvärtemot utredningsdirektiven. Viktiga frågor som framhölls i dessa direktiv gällde flyktingarnas situation. Jag tror att alla som varit invandringsministrar verkligen upplevt det hopplösa i situationen att flyktingar som inte kan skickas tillbaka till hemlandet ändå döms till utvisning. De flesta punkter som togs upp i direktiven har även vi socialdemokrater följt upp. Om vår reservation är så tvärtemot den humana invandringspolitik som Eva Winther säger, ligger kanske majoritetslinjen inte heller så långt därifrån. Låt mig sluta med att säga att om jag 1975 hade kunnat förutse hur den internationella brottsligheten skulle öka under de närmaste fem åren, kanske jag också hade haft en rad om det i utredningsdirektiven.

Fru talman! Vi är helt överens om, Anna-Greta Leijon, att vi inte skall ha de grova brottslingarna kvar här i landet. Utskottsmajoriteten anser att det förslag som nu läggs fram tillgodoser det kravet. Vad jag inte förstår är att kvarhållandet vid de fem åren skall vara så väldigt betydelsefullt. Till Alexander Chrisopoulos vill jag säga att detta med fasthet och konsekvens bl.a. innebär likhet inför lagen. F. ö. har vi i vårt land under senare år satsat hårt för att åtminstone försöka leva upp till de mål vi har på invandrarpolitikens område: jämlikhet, valfrihet och samverkan. Vi har satsat på svenskundervisning och hemspråksundervisning. Vi menar att det är viktigt att de som kommer hit till Sverige skall kunna få leva på samma villkor som vi svenskar med bostad och arbete, med möjlighet att behålla sitt eget hemspråk och att lära sig svenska. Vi vet också att det är långt kvar till dess att vi har levt upp till de här målen, men vi försöker att successivt bygga ut de förbättringar som behövs. När vi ibland avvisar vpk:s förslag beror det ofta på att många av de förslagen är föremål för utredning. Jag tänker på svenskundervisningen och på hemspråksträningen för förskolebarnen.

Fru talman! Man skall alltså handla med fasthet och konsekvens, men vad skall man då ta hänsyn till? Utskottet anser att man skall upprätthålla principen om den reglerade invandringen med fasthet och konsekvens med hänsyn till de begränsningar som finns i våra möjligheter att ta emot utlänningar. Varför anser sig utskottet manat att påpeka att den reglerade invandringen måste upprätthållas med fasthet och konsekvens? Den principen är ju över huvud taget inte ifrågasatt. Det hade varit betydligt mer befogat att utskottet hade understrukit vikten av att med fasthet och konsekvens och med iakttagande av högt ställda krav på rättssäkerhet upprätthålla asylrätten, en human flyktingpolitik och en likaså human inställning till människornas behov. Men utskottet talar om fasthet och konsekvens i samband med de begränsningar som finns i våra möjligheter att ta emot utlänningar. Vilka är då våra möjligheter att ta emot utlänningar? Jo, de bestäms av den förda regeringspolitiken, av den förda invandringspolitiken i landet. Det är det som är den avgörande skillnaden. När det gäller återbrytningen, som jag inte hann med att kommentera i min förra replik, vill jag säga att utlänningskommittén påstår att nu gällande återbrytningsbestämmelser missbrukas. Men samtidigt redovisar man statistik som visar att var fjärde ansökan om återbrytning leder till bifall. Att i ett sådant läge tala om missbruk tyder på en rättsuppfattning som inte är förenlig med det svenska rättssystemet. Och detta har Anna-Greta Leijon också
Fru talman! Återbrytningen menar man skall vara kvar av rättssäkerhets skäl. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi får pröva det förslag som nu föreligger. Det kommer att innebära skärpta krav på ombuden, att de framlägger alla de skäl som finns på en gång och inte, som kan hända f. n., kommer med ett nytt skäl litet då och då. Med hänsyn till handläggningstider och annat tror jag att de nya reglerna kommer att innebära en förbättring för den som ansöker om asyl och om att få stanna i vårt land. När det sedan gäller fasthet och konsekvens vill jag framhålla att det är viktigt att man handlar så både med hänsyn till de möjligheter vi har att ta hand om människor i det här landet och med hänsyn till de mål vi har att invandrarna inte skall vara några andra klassens medborgare utan jämställda med oss. Det är också viktigt för rättssäkerheten.

Fru talman! Sverige har i dag ett stort antal invandrare, ca I miljon. Med samma invandringstrend är omkring år 2000 är ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning invandrare eller ättlingar till invandrare. Från att under 1960-talet och början av 1970-talet ha varit företrädesvis arbetskraftsinvandring har invandringen alltmer kommit att domineras av grupper som söker sin tillflykt hit på grund av politisk eller religiös förföljelse. Sveriges invandringspolitik bygger på humanitära principer. Vi vill att vårt land skall vara öppet för dem som i sitt eget land lider förföljelse för sin politiska övertygelse, sin tro eller som förföljs på grund av att de tillhör viss ras eller samhällsgrupp. I stort som i smått gäller emellertid regeln att för att kunna hjälpa andra måste man i första hand kunna klara sig själv. Det gäller individer, och det gäller länder. Applicerat på invandringssituationen i Sverige betyder detta att för att kunna hjälpa våra invandrare med deras anpassning till svenskt samhälle och för att förebygga motsättningar mellan invandrargrupper och mellan svenskar och invandrare måste bestämda regler för invandringspoli tiken finnas. Invandraren måste ges möjlighet till arbete och bostad, studier, läkarhjälp etc. på samma villkor som befolkningen i övrigt. Hemspråksundervisning är viktigt för barnets begreppsbildning och identifikation, svenskundervisning för den vuxnes möjligheter till arbete och kontakter. Inte sällan innebär detta undervisningsåtagande även alfabetiseringsundervisning. Informationen om Sverige och om hur man lever här är omfattande och kräver såväl statliga som kommunala satsningar. Kommunernas stödinsatser är i många fall mycket resursslukande men också nödvändiga. Ambitionerna när det gäller att ta hand om våra invandrare är stora, och omfattningen av insatserna — såväl statliga och kommunala som enskilda — mycket stora. Inte minst för är det viktigt att vi har kontroll över situationen och över vad vi åtar oss. Förutsättningar härför är bl.a. att invandringen inte blir för stor, att de grupper som fordrar speciellt stora samhällsinsatser inte blir för dominerande, att invandrarnas bosättning inte blir så koncentrerad att man kan befara en utveckling mot invandrargetton, att reglerna för samhällets stöd är klara och koncisa och att invandringen fördelas mellan olika nationaliteter. Ett kvalitativt och kvantitativt omfattande informationsarbete krävs dels till svenskarna om invandrarna, dels till invandrarna om Sverige. Förslaget till ny utlänningslag, vilket egentligen är en omarbetning av tidigare lagstiftning, innehåller en rad ändringar i syfte att strama upp reglerna för invandringspolitiken. De långa väntetider för behandling av arbetsoch uppehållstillstånd som tidigare uppstått har inneburit stora problem såväl för de statliga och kommunala myndigheterna som för den enskilde invandraren, vilken under en lång tid tvingats till sysslolöshet och ytterst begränsad standard, samtidigt som han upplevt en malande oro och ovisshet över utgången av prövningen av sitt ärende. En tidrymd av hela tre år för behandling av ett ärende har någon gång förekommit, framför allt genom att så många instanser behandlat ärendet och genom att möjligheten till återbrytning hela tiden stått öppen. Under tiden har familjen alltmer rotat sig här, och kanske har flera barn fötts, vilket naturligtvis försvårat såväl regeringens ställningstagande som familjens situation. De långa handläggningstider som i massmedia uppgivits förekomma i vissa ärenden innefattar nämligen överklagandetider och väntetider mellan behandling och omprövning av ett ärende.

En minskning av tidsåtgången för behandling av tillståndsärenden framstår därför som synnerligen angelägen, och jag ämnar därför, fru talman, i mitt inlägg framför allt uppehålla mig vid några förslag i propositionen som syftar till att minska de sammanlagda handläggningstiderna. Uppehållstillstånd skall sökas före hitkomsten. Detta gäller dock ej för nordiska medborgare eller för flyktingar. F. n. söks uppehållstillstånd oftast efter inresan. Prövningen av ansökningar om uppehållstillstånd innefattar vandelsprövning — syftet härmed är att hindra invandring av asociala eller kriminella personer — och prövning av att bostad och anställning finns eller kan erhållas. Det kan vara tveksamt om den här regeln om tillstånd före hitkomsten innebär någon större reducering av antalet personer som spontant söker sig hit, eftersom de som brådstörtat och i panik ger sig iväg från sitt land knappast haft möjlighet att söka uppehållstillstånd. Gäststuderande och en del av familjeanknytningsfallen berörs emellertid liksom turister som försöker stanna. Avvisning kan göras direkt vid gränsen av polis. Om utlänningen påstår sig vara utsatt för politisk förföljelse eller krigsvägrar skall. såvida påståendet inte är uppenbart oriktigt, anmälan om avvisningsbeslutet göras till statens invandrarverk före verkställandet, varvid invandrarverket kan överta ärendet. Invandrarverket föreslås få en särskild jourtjänst för att snabbt kunna handlägga prövning av polisens avvisningsbeslut, och den handläggningen skall kunna ske på några timmar. Invandrarverket har också i årets budget fått medel till ett stort antal nya tjänster. Avvisning på formell grund, dvs. då arbetstillstånd och uppehållstillstånd saknas, skall ske en vecka efter poliskontakt eller senast tre månader från ankomsten. Avvisning på materiell grund — dvs. i de fall då utlänningen saknar medel för att uppehålla sig här, är asocial eller straffad eller då det föreligger risk för brott — skall ske vid gränsen eller senast inom tre månader. På grund av denna regel om avvisning senast inom tre månader håller sig utlänningen ofta gömd under den tidsperioden, vilket innebär att avvisningsmöjligheten faller. Det kan då bli fråga om utvisning i stället, dvs. ett utdraget förlopp med invandrarverk och länsrätt inblandade. Den här tremånadersgränsen har kritiserats i en rad motioner, nämligen motionerna 1798, 1936, 1937 och 1939. Utskottet instämmer i motionärernas kritiska synpunkter. I motionerna framförs emellertid olika förslag till lösningar. och utskottet begär att regeringen anmodas att utan dröjsmål ta upp frågan till ny utredning mot bakgrund av de hittillsvarande erfarenheterna. Återbrytningsinstitutet, dvs. regeringens omprövning av ärenden, tas bort utom vid utvisning på grund av brott eller asocialitet. Invandrarverket kan emellertid föra upp ärenden till regeringen för t.ex. principiell prövning. Anledningen till att återbrytningsinstitutet tas bort är att antalet återbrytningsärenden stigit avsevärt: de uppgår nu i regeringskansliet till ca 23 Jo av det totala antalet ärenden om avvisning och förpassning. De flesta av dessa ärenden har tidigare prövats och återkommer gång på gång. Samma ärende har enligt uppgift i vissa fall behandlats sex sju gånger utan att någon förändring av utlänningens situation givit skäl till omprövning. Regeringen anser att de möjligheter till omprövning som i övrigt finns är tillräckliga, och utskottet delar den uppfattningen. Framför allt de förslag till ändringar jag nu nämnt syftar till att påverka väntetiden för utlänningen. Men jag vill härutöver också uppehålla mig vid den regel som föranlett en socialdemokratisk reservation, nämligen regeln om utvisning på grund av brott. F.n. gäller att den som uppehållit sig i Sverige i mindre än fem år och gör sig skyldig till brott, varav kan följa fängelse i mer än ett år, eller till upprepad brottslighet kan utvisas. Efter fem år gäller ”synnerliga skäl” för utvisning. I propositionen föreslås här en sänkning till tre år. Skälen härför är bl.a. att man vill uppnå dels en anpassning till den gräns som gäller för kommunal rösträtt och valbarhet, dels ett närmande till den gräns som gäller för utvisning av nordbor, dvs. två år. Enligt 41 § i förslaget till ny utlänningslag skall, när en domstol överväger om en utlänning bör utvisas enligt 40 §, hänsyn tas till utlänningens levnadsoch familjeförhållanden och till hur länge han har vistats i Sverige. Utvisning är också möjlig på grund av asocialitet enligt 43 §, nämligen om utlänningen yrkesmässigt bedriver otukt, inte kan försörja sig eller är farlig för någon annans säkerhet. Detta beslut fattas av länsrätten. I arbetsmarknadsutskottet diskuterades mycket ändringen från fem till tre år när det gäller regeln vid utvisning på grund av brott. Det finns fördelar och nackdelar med en ändring av denna gräns. Onekligen måste ändringen uppfattas som en liberalisering av lagstiftningen i samband med en typ av brott som knappast ger anledning till liberalisering. Å andra sidan föreligger en rad begränsningar av möjligheten till utvisning: Hänsyn skall tas till den sociala situationen. Man får då förmoda att utlänningen är mindre fast rotad efter tre år än efter fem, vilket alltså skulle tala för att en utvisning inom tre år är möjlig, men kanske inte vid fem Tidsgränsen är anpassad till den gräns som i kommunala val jämställer utlänningen med svenska medborgare, och vi har i riksdagen fastlagt regeln, att särregler för invandrare bör begränsas. Vidare gäller utvisningsmöjligheten inte den som har permanent uppehållstillstånd sedan ett år och heller inte den som är att betrakta som flykting eller som måste räkna med påföljd om han återvänder till sitt land. Med hänsyn till att de moderata ledamöterna i utskottet fått gehör för kravet att regeringen noga skall följa utvecklingen och, om negativa följder visar sig, överväga omprövning på denna punkt vill vi inte motsätta oss att regeringens förslag får prövas. Dessutom påpekas i betänkandet att den typ av brott som åsyftas i motionerna 1926, 1937 och 1940 ändå bör kunna leda till utvisning med hänsyn till den innebörd som i utskottsbetänkandet givits begreppet ”synnerliga skäl” och som klart markerar att det inte är fråga om någon ny inriktning i förhållande till nuvarande praxis. Fru talman! Jag vill också något beröra ansvarsreglerna i 95-99 §§. detta skall bedömas som brottslig handling. Eftersom kriminalisering av hjälp till utlänning att illegalt ta sig in i landet nu skett, är det logiskt att som föreslås i motionen undangömmande av person som illegalt vistas här också blir belagt med straff. Frågan om ansvar vid brott mot utlänningslagen ingår emellertid i kommitténs fortsatta uppdrag. Fru talman! Det är glädjande att det finns en så bred politisk uppslutning kring frågan om invandringspolitiken. Jag vill med det anförda yrka bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkandet 1979/80:27.
Fru talman! Görel Bohlin tog i början av sitt anförande upp vissa saker som jag gärna vill kommentera. Först nämnde hon antalet invandrare som finns i landet och även antalet invandrare som så småningom kommer att finnas här. Sedan konstaterade hon att hjälpen till invandrare blir beroende av de resurser som finns i landet. Det kan hända att jag har missuppfattat det hela. Men om man leds av sådana tankegångar gör man sig skyldig till ett fruktansvärt missförstånd. Dessa tankegångar innebär nämligen att invandrarna i sig — de är ju ett fftämmande element i det svenska samhället — bör vara föremål för speciella humanitära åtgärder från samhällets sida. De åtgärderna blir alltså beroende av de resurser som landet har. Jag har två pojkar som växer upp här i landet. De utgör inte på något sätt främmande element i det här samhället som skall vara föremål för humanitära åtgärder från samhällets sida, vilka i sin tur blir beroende av de resurser som finns. Jag vill gärna ha en kommentar till det här eventuella missförståndet.
Fru talman! Det är ju onekligen så att den nyanlände utlänningen behöver ganska mycket hjälp och stöd. Visst kräver det resurser — väldigt stora personella och ekonomiska resurser — och det är något som vi inte kan komma ifrån. Att man sedan, när man har bott en tid i landet, deltar i arbetet med t.ex. hjälp till de invandrargrupper som man själv representerar, faller sig helt naturligt. Att man — liksom andra svenska medborgare som har bott här längre — deltar i det sociala arbetet i samhället är också helt naturligt. Men det finns ändå ett behov av ganska omfattande stödinsatser framför allt när det gäller de invandrare som kommit hit som flyktingar. Det gäller t.ex. hemspråksundervisningen. Det gäller svenskundervisningen. Det gäller i väldigt stor utsträckning information. Det gäller socialbyråernas kontaktarbete, familjepedagogarbete och invandrarbyråernas arbete — och det förutsätter jag att också Alexander Chrisopoulos är väl medveten om.
Fru talman! Görel Bohlin gör i sitt senaste inlägg inte någon skillnad mellan de invandrare som eventuellt kan komma till Sverige och de invandrare som redan finns här, utan hon talar om invandrarna som en grupp, som skall vara föremål för speciella humanitära insatser, vilka i sin tur blir beroende av de resurser som finns i landet. Med detta som utgångspunkt vill jag säga att mina barn inte på något sätt utgör främmande element i det här samhället som är i behov av speciella humanitära insatser, vilka blir beroende av de resurser som finns.

Fru talman! Invandringen är en av de viktigaste händelserna i vårt land under de senaste årtiondena. Invandringen till Sverige har medfört att landet från att tidigare ha haft en befolkning med mycket enhetlig kulturell bakgrund nu i hög grad är ett mångnationellt land. Det här för mycket positivt med sig för Sveriges del. Vi har fått många värdefulla kulturella impulser från olika delar av världen. Invandrarna bidrar också aktivt till att bygga upp välståndet i Sverige. Det kan finnas skäl att notera — bl.a. med anledning av den replikväxling som just har varit — att olika undersökningar har visat att invandrarna som grupp utnyttjar samhällets service av olika slag betydligt mindre än vad infödda svenskar gör. Ur strikt samhällsekonomisk synvinkel har alltså invandringen inneburit en mycket stor tillgång för Sverige. Invandringen till Sverige bidrar också till en utjämning av åldersfördelningen bland befolkningen i vårt land, vilken annars skulle ha varit mycket sned. Det är alltså inget tvivel om att invandringen i sin helhet utgör en mycket positiv faktor för Sverige. Samtidigt skall vi vara på det klara med att stora omställningar alltid kan vålla problem för ett land. Problem kan uppstå i synnerhet när omställningen går för fort eller sker i okontrollerade former. Det är viktigt att vi i Sverige har möjlighet att ta hand om invandrarna och att de kan inlemmas i det svenska samhället. Det är viktigt för vårt samhälle och det är viktigt för de invandrare som söker sig hit. Vi har — inte minst under senare år — fått uppleva exempel på hur invandringen har så att säga löpt ur vår kontroll och vad det i sin tur fört med sig. Situationen i min hemkommun, Södertälje, är kanske ett exempel på detta. Som en följd av den mycket omfattande invandringen av assyrier och syrianer måste både sociala institutioner och skolan arbeta under mycket hård press och med mycket stora svårigheter. De som drabbas hårdast av detta är invandrarna själva. Det visar vikten av att vi har möjligheter att se till att invandringen sker på ett sådant sätt att vi verkligen kan föra en ansvarsfull politik och att vi verkligen kan på ett riktigt sätt ta hand om dem som kommer hit. Detta är också viktigt för att vi skall kunna undvika de motsättningar mellan infödda svenskar och olika invandrargrupper som kan uppstå. Det förslag som vi har att ta ställning till i dag innebär inga stora förändringar. Förslaget innebär dock viktiga förbättringar av utlänningslagen som ett instrument i vårt arbete när det gäller att bestämma över invandringens omfattning och former. Jag skall peka på några saker. Det gäller t.ex. den nya regeln om att uppehållstillstånd normalt skall beviljas före inresan till vårt land. Personer som kommer hit som turister och som beslutar sig för att stanna-här måste således återvända till sitt hemland för att därifrån ansöka om uppehållstillstånd. Sedan kan de åter resa hit. Det här gäller även personer som kommer hit som turister och som t.ex. ingår äktenskap i Sverige. Dessa får därmed i och för sig också rätt att stanna här. Men även dessa personer måste återvända till sitt hemland för att därifrån ansöka om uppehållstillstånd. Ett sådant förfarande utgör naturligtvis ett viktigt instrument för en bättre kontroll av invandringen. Samtidigt är det viktigt — precis som man framhåller i propositionen — att de undantag som måste göras av olika humanitära skäl, bl.a. när det gäller flyktingar, verkligen kan göras. En annan fråga, som också har att göra med möjligheterna att kontrollera invandringen till Sverige och som tas upp i det utskottsbetänkande som vi nu behandlar, gäller tremånadersgränsen för avvisning. Det är ju så — och det har också berörts i ett tidigare inlägg — att en invandrare som har kommit hit illegalt f. n. kan avvisas om han eller hon påträffas av polismyndighet eller annan myndighet innan tre månader har gått från den dag då vederbörande kom in i landet. Detta har då lett till att många invandrare som vill komma hit illegalt håller sig gömda under dessa tre månader. Efter det att denna tid har fortlöpt krävs det för en utvisning en mycket omfattande och tidsödande process, som i extrema fall kan ta ett par år i anspråk. Under remissbehandlingen av utlänningslagkommitténs betänkande framfördes förslag, bl.a. från invandrarverket och rikspolisstyrelsen, att denna tremånadsgräns skulle tas bort och att man alltså skulle kunna avvisa invandrare även efter denna tid. Eftersom denna fråga inte har kunnat prövas genom normal remissbehandling finns inte ett sådant förslag med i propositionen, men utskottet har begärt att man skall utreda möjligheterna till en effektivare avvisning av personer som har hållit sig dolda en viss tid i landet och därefter upptäckts. Jag tror att detta är ett viktigt sätt att komma åt den illegala invandringen. En annan viktig åtgärd är att man tar bort återbrytningsrätten. Vi vet att återbrytningen har varit en viktig faktor som har gjort att olika utvisningsärenden har dragit mycket långt ut på tiden till men både för invandrarna och för samhället. Detta är element som kan upplevas som åtstramningar men som naturligtvis syftar till att göra utlänningslagen effektivare som ett instrument för oss att kunna upprätthålla en reglerad invandring till Sverige. Å andra sidan innehåller detta lagförslag också förbättringar i invandrarnas rättsskydd som är mycket viktiga. Det gäller särskilt den stärkta ställning som man ger flyktingarna i vårt land. Det sker t.ex. genom den nya flyktingdefinitionen som ansluter till 1951 års Gen&vekonvention. Det sker också genom införandet av begreppet flyktingförklaring, som gör att en person som har fått uppehållstillstånd här i landet som flykting också har denna flyktingförklaring som bevis på att han har denna status. En ny regel innebär att om polisen vid gränsen avvisar en person som gör anspråk på någon form av flyktingskap, är krigsvägrare eller liknande, skall en sådan avvisning anmälas till invandrarverket i de fall som inte automatiskt skall tas över av invandrarverket.

Detta förslag har förvånansvärt nog väckt en del opposition och uppståndelse. Det har bl.a. föranlett den enda reservationen som är fogad till arbetsmarknadsutskottets betänkande. Socialdemokraterna har inte velat gå med på denna åtgärd och har bl.a. hänvisat till den växande internationella brottsligheten. För mig är den socialdemokratiska ståndpunkten beklaglig och svårförståelig. Det framgår mycket klart både av propositionen och av utskottets betänkande att grövre brottslighet av olika slag kan ge anledning till utvisning även under rubriken Synnerliga skäl. I propositionen definierar man vilken typ av brott som kan föranleda utvisning även efter den tid då krav på synnerliga skäl gäller. Det gäller brott mot person, som mord, dråp och svåra integritetskränkningar. Det gäller organiserad brottslighet, där gärningsmannen systematiskt med olika metoder skaffar sig själv ekonomisk vinning på enskildas eller samhällets bekostnad. Därmed avses bl.a. ekonomiska brott. som skatteoch gäldenärsbrott av allvarligare art. Också brottslighet som medför stora skadeeffekter, t.ex. grova narkotikabrott och grov smuggling av narkotika räknas till denna kategori. Säkert kan man göra listan ännu längre. Inte annat än vad jag kan förstå inkluderas den typ av internationell kriminalitet som man talar om i den socialdemokratiska motionen mycket väl i rubriken Synnerliga skäl för utvisning. Jag har ännu inte hört något konkret exempel på vad det skulle vara för slags brottsliga gärningar som socialdemokraterna tänker på som skulle föranleda utvisning enligt deras förslag men inte enligt vårt förslag. Det finns inte några sådana exempeli den socialdemokratiska motionen. Det har inte presenterats några sådana exempel under utskottsbehandlingen. Det står ingenting om detta i den socialdemokratiska reservationen. Och Anna-Greta Leijon har inte heller gett några exempel i det anförande hon hållit här i kammaren i dag på vad det är för slags brott. Därför skulle jag vilja rikta frågan direkt till Anna-Greta Leijon: Vad är det för brott som avses? Ge konkreta exempel på brottsliga gärningar som enligt er uppfattning skulle leda till utvisning enligt ert förslag men inte enligt det förslag som utskottsmajoriteten står bakom! Det är att notera att moderata samlingspartiet, som brukar vara det parti som oftast och helst talar om lag och ordning, har funnit den föreslagna lösningen fullt acceptabel. Socialdemokraterna har i den här frågan. som jag upplever det, ställt sig klart till höger om moderata samlingspartiet. Jag är förvånad över det ställningstagandet. men det går kanske att få något klarläggande under dessa sista minuter innan riksdagen skall ta ställning.

Man gör det i det vällovliga syftet att underlätta för olika invandrargrupper att komma in i vårt land och stärka invandrarnas rättsställning. Det är mycket sympatiska tankegångar som finns i de här motionerna, förvisso. Visst skulle vi önska att vi kunde ha öppna dörrar och ge en fristad åt alla förföljda och nödlidande människor i världen. Men jag måste tyvärr för egen del deklarera att jag sett för mycket för att tro på att en sådan politik är realistisk. Vi har ett ansvar för de invandrare som vi tar emot i vårt land, och vi måste se till att invandringen sker i sådana former att vi kan leva upp till det ansvaret. Det är inte i invandrarnas intresse att vi för en den fullständigt öppna dörrens politik som gör att vi sedan inte kan ta emot dem som kommer hit på det riktiga sättet. Jag upplever att lagförslaget står för en mycket god balans mellan å ena sidan åtgärder som syftar till att vi skall få ett bättre grepp om invandringen till vårt land och å andra sidan åtgärder som syftar till att stärka ställningen för flyktningar och invandrare som redan finns här. Därför, herr talman, vill jag yrka bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i dess helhet och avslag på den reservation som finns fogad därtill.
Herr talman! Med tanke på det ganska kraftfulla utfall mot den socialdemokratiska reservationen som Pär Granstedt gjorde hade man kanske väntat sig att den utskottsskrivning som han själv står bakom hade varit litet annorlunda. Det står faktiskt så här: ”Med hänsyn till den tveksamhet som man från kriminalpolitiska utgångspunkter kan ha mot en lättnad i reglerna och som kommit till uttryck i bl.a. justitieutskottets yttrande vill utskottet stryka under att regeringen noga bör följa utvecklingen och. om negativa drag visar sig, överväga en omprövning av reglerna.” Med tanke på att Pär Granstedt själv har varit med om att skriva under det här tycker jag att han använder litet väl starka ord. Men eftersom jag redan har debatterat detta med Eva Winther och redogjort för vår inställning, vill jag bara sammanfatta med att säga att vi inte har menat att det finns skäl till någon generell sänkning av den här gränsen. Däremot är det helt klart att de regler som hittills har gällt för utvisning i många stycken har varit otillfredsställande. Jag har tidigare pekat på flyktingarnas situation. Det är mycket bra att det blir en ändring på den här punkten. I vår motion har vi också krävt att de som är födda i det här landet, de som växt upp här, inte skall kunna utvisas. Som jag tidigare sade anser vi egentligen att det är nödvändigt med en lagändring. Vi har emellertid funnit oss i utskottsskrivningen, men kommer att noga bevaka frågan i fortsättningen. Vår utgångspunkt har varit att vi skall se till de olika invandrargruppernas behov. Några generella lättnader har vi däremot inte ansett att vi bör gå med på i nuläget.
Herr talman! Pär Granstedt har i sitt inlägg kommenterat vpk-motionen. Han hade en viss förståelse för motionens humanitära inriktning, men missuppfattade grovt syftet med den. BI. a. påstår Pär Granstedt att vår motion skulle innebära att man öppnar dörren för all invandring, vilket jag på det bestämdaste vill tillbakavisa. I mitt inlägg har jag minst fyra gånger påpekat att vårt parti är för en reglerad invandring. I dag är det fråga om att sätta stopp för ytterligare restriktioner, inte att öppna några nya dörrar.
Herr talman! Anna-Greta Leijon tyckte att jag tog i litet för mycket. Jag ställde bl.a. en konkret fråga till henne: Vad är det för slags brottsliga gärningar som ni anser leder till utvisning enligt ert förslag, men som inte skulle leda till utvisning enligt utskottsmajoritetens förslag? Anna-Greta Leijon utnyttjade inte tillfället att svara på den frågan, men hon har ju ytterligare en replik och kan alltså återkomma. Anna-Greta Leijon menar att utskottets skrivning att regeringen skall följa tillämpningen är något slags eftergift åt socialdemokraterna. Syftet med utskottsskrivningen är att säkerställa att vår definition av ”synnerliga skäl” — liksom statsrådets definition av begreppet — verkligen slår igenom vid rättstillämpningen. Skulle det vid rättstillämpningen visa sig att man inte håller sig inom de angivna ramarna, får vi ändra lagen. Inte ens med den garanti som utskottets skrivning innebär — och som godtogs av moderata samlingspartiet — ansåg sig socialdemokraterna kunna ta risken att sänka den här gränsen. Detta tycker jag fortfarande är förvånansvärt. Det är viktigt att Anna-Greta Leijon talar om vad det är för slags brott socialdemokraterna går och grubblar över, brott som de tror inte kan täckas av begreppet ”synnerliga skäl”, såsom detta begrepp har definierats av propositionsförfattaren och av utskottet. Vad sedan gäller vpk och Alexander Chrisopoulos sade jag inte att ni öppnade dörrarna för all invandring. Jag sade: Visst skulle vi vilja att vi kunde öppna dörrarna för alla som lider av förföljelser och förtryck och som skulle behöva en fristad i vårt land. Jag är medveten om att ert förslag inte innebär det heller fullt ut. men det är självklart att ju mer man krånglar till lagstiftningen, ju fler olika procedurregler man måste förse den med, desto svårare blir den att utnyttja som instrument för att reglera invandringen. Vi har erfarenhet av hur det fungerar i praktiken i dag. Vi får mycket långdragna utvisningsprocesser osv. och till sist kanske det blir humanitärt alldeles omöjligt att avvisa en person — helt enkelt därför att själva avvisningsprocessen har varit så segdragen. Det är helt klart att ett bifall till det förslag som ni har fört fram och som Olle Wästberg i Stockholm har fört fram skulle innebära att vi försämrar möjligheten att utnyttja den här lagstiftningen med det syfte den har, nämligen att säkerställa en reglerad invandring till Sverige.

Herr talman! Det här var intressant. I så fall förstår jag att socialdemokraterna inte avser att stödja sin reservation. Vad jag frågade var alltså: Vilka brott skulle föranleda utvisning med ert förslag som inte skulle föranleda utvisning med vårt förslag? Ni tycker ju tydligen att det här är så angeläget att ni måste skriva en reservation. Men om ni tycker precis som vi är alltså vårt förslag till fyllest, och då förstår jag inte varför ni har reserverat er.

Herr talman! Invandringsoch invandrarpolitiken har under den senare delen av 1970-talet kännetecknats av en rad reformer. Det har framför allt rört sig om åtgärder för invandrare i Sverige, t.ex. hemspråksreformen och reformen om kommunal rösträtt för att nämna de viktigaste. Samtidigt har ett omfattande reformarbete bedrivits på utlänningslagstiftningens område med särskild inriktning på att förbättra flyktingars och andra invandrares rättsliga ställning. Det är uppenbart — och det har också understrukits här — att vår invandringspolitik har ett nära samband med vår invandrarpolitik. Vi kan i dag konstatera att vi beträffande invandringen befinner oss i ett delvis nytt läge. Migrationsströmmarna har inte på det sätt vi kanske väntat oss följt traditionella mönster. Invandringen har fortsatt i oförändrad omfattning trots lågkonjunktur. Arbetskraftsinvandringen har emellertid ersatts av flyktinginvandring, anknytningsinvandring och annan humanitärt motiverad invandring. Invandringen har orienterat sig i banor som inte förutsågs när riksdagen 1968 fastlade principen för den reglerade invandringen. De förutsättningar som förelåg i slutet på 1960-talet gäller i stora delar inte längre. Därför är den översyn av invandraroch invandringspolitik som jag tidigare har aviserat angelägen. De förutsättningar som jag har nämnt berör endast delvis den nya utlänningslag som riksdagen i dag behandlar. Lagen är i sig inte något uttryck för en ny invandringspolitik. Den är i stället det instrument som erfordras för att genomföra den politik som riksdagen har lagt fast eller kan komma att lägga fast. Det är också, mot den bakgrund jag inledningsvis berörde, viktigt att vi erhåller ett laginstrument som ur teknisk synpunkt är ändamålsenligt att bygga vidare på. Möjligheterna till ytterligare reformer inom ramen för nuvarande lag från 1954 måste anses vara uttömda. Det främsta skälet till att nu föreslå en utlänningslag är naturligtvis att lagen på väsentliga punkter stärker det rättsliga skyddet för flyktingar och andra skyddsbehövande grupper. Flyktingsituationen i världen är i dag utomordentligt svår. Man uppskattar att det i dag finns mer än 10 miljoner flyktingar. I Asien, Afrika och Latinamerika flyr människor från stater där terrorn hä kar. Sverige har också genom olika åtgärder alltid eftersträvat att ta sin del av det självklara ansvar som åvilar alla länder som har möjligheter att bistå flyktingar. En flykting som kommer hit och söker yl måste tillförsäkras rätten att stanna i Sverige. Den principen får aldrig överg; skall fastställa flyktingstatus och avgöra den asylsökandes möjligheter att få den fristad han eller hon begär. Den nya utlänningslagen innebär alltså inte någon ändring i själva flyktingpolitiken. Jag vill gärna understryka detta, eftersom en del tydligen tror det. Eva Winther underströk för resten att det inte är någon ändring. Samma skyddsbehövande grupper som hittills tillförsäkras skydd mot förföljelse. Däremot står det helt klart — trots att kritikerna inte vill erkänna Utlänningslagen är det instrument som vi kan använda när vi detta — att den nya lagen innebär en påtaglig förstärkning av rättssäkerheten. Det är sj älvfallet med stor tillfredsställelse jag konstaterar att ett enigt utskott —så när som på en punkt — har ställt sig bakom propositionen om en ny utlänningslag. Det är särskilt viktigt att beslut kan träffas över partigränserna när det gäller en så viktig fråga som denna. Få lagar griper in mer i enskilda människors öden än just utlänningslagen. Jag avser inte att i detta sammanhang gå in på alla de olika förslagen i propositionen och de invändningar som har gjorts i olika motioner. I debatten här har dessa figurerat och även bemötts. Jag tänker i stället begränsa mig till några få punkter. Redan nu vill jag emellertid framhålla att jag inte har några invändningar mot den uppfattning som arbetsmarknadsutskottets majoritet har gett uttryck för, iven om den i något avseende i mindre utsträckning avviker från propositionen. Jag delar också utskottets uppfattning att principen om den reglerade invandringen måste upprätthållas med fasthet och konsekvens. Jag vill också påstå att det är så invandringsärendena handläggs. En särskilt viktig del av vår utlänningspolitik gäller flyktingar och andra skyddsbehövande. Genom den nya lagen kommer flyktingskapsprövningen att grundas på de kriterier som finns intagna i flyktingkonventionen. Det har visserligen gjorts gällande att utlänningslagens flyktingdefinition skulle vara oförenlig med konventionens på grund av 3 § tredje stycket. Jag vill för egen del hänvisa till vad utskottet anför och till att riksdagen gjorde samma bedömning år 1954 när man ratificerade konventionen. Riksdagen fann då att den svenska bestämmelsen stod i överensstämmelse med konventionen. Samma formulering som nu finns i tredje stycket av paragrafen fanns nämligen med i den dåvarande utlänningslagen. Jag kan alltså inte heller för egen del finna annat än att påståendet om bristande konventionsuppfyllelse saknar varje grund. I den nya lagen har införts bestämmelser som ger garantier för att ingen asylsökande vid gränsen skall kunna sändas i väg förrän invandrarverket har tagit ställning till ansökan. Endast om invandrarverket skulle finna att påståendena är uppenbart grundlösa får, således efter invandrarverkets medgivande, polisens avvisningsbeslut verkställas. Hos invandrarverket inrättas en jourverksamhet för främst dessa ärenden. I andra fall, dvs. i de fall där invandrarverket finner att det finns den minsta misstanke om att asylpåståendet kan ha fog för sig, prövas ansökan enligt regler som garanterar en hög grad av rättssäkerhet. Verkställighet i dessa fall får inte ske förrän ett eventuellt avlägsnandebeslut har vunnit laga kraft. Den som är flykting får vidare rätt till ett skriftligt bevis om sin status, så att hans ställning snabbt klarläggs, vilket har betydelse inte minst i psykologiskt hänseende. Flyktingförklaringen får också betydelse på det sättet att domstolarna inte får utvisa den som har en sådan förklaring. Jag vill också med några ord ta upp den fråga som berörs i den socialdemokratiska reservationen. Vår invandrarpolitik har sedan lång tid kännetecknats av strävan att jämställa invandrare med svenskar. Denna målsättning har varit gemensam för alla partier. Detta synsätt låg också bakom dåvarande statsrådet Anna-Greta Leijons uttalande i direktiven till utlänningslagkommittén om begränsning av möjligheterna för förvisning av invandrare på grund av brott, även om Anna-Greta Leijon nu vill bortförklara det. Samma programförklaring finner man f. ö. i det socialdemokratiska invandrarpolitiska programmet. När därför utlänningslagkommittén föreslog en förkortning av femårsgränsen till tre år var detta helt i linje med den politik som vi hittills alla har omfattat. Förslaget fick också starkt stöd bland remissinstanserna och togs in i propositionen. Mot den bakgrunden och med hänsyn till att invandrare självfallet kan utvisas utan hinder av vistelsens längd vid särskilt allvarlig brottslighet, måste också jag uttrycka stark förvåning över att socialdemokraterna inte har kunnat acceptera sänkningen av femårsgränsen till tre år. Den internationella brottsligheten blir varken större eller mindre genom att femårsgränsen sänks till tre år. Det är helt andra grupper som berörs av den här åtgärden. Sedan vill jag också ta upp den fråga som Anna-Greta Leijon här i replikskiftena har lagt stor vikt vid, nämligen att man skall ta särskild hänsyn till dem som har kommit hit som barn eller som mycket unga. Jag vill erinra om att det är precis vad som står i propositionen. Där står nämligen att det sna honom eller enligt kommitténs uppfattning skulle vara stötande att avläg henne härifrån. Det gäller alltså precis dem som har kommit hit som unga — även om de har gjort sig skyldiga till allvarlig brottslighet. Och sedan säger jag själv att jag delar den åsikten. I likhet med kommittén anser jag att sådana invandrare över huvud taget inte bör avlägsnas härifrån på grund av begånget brott. I detta instämmer utskottet och anser att någon åtgärd inte behövs, eftersom det motionsyrkandet redan är tillgodosett i propositionen. — Det är faktiskt min egen skrivning i propositionen som ligger till grund för utskottets ställningstagande här, men jag tycker självfallet det är bra att det stöds av socialdemokraterna. Uppehållstillstånd före inresan är en annan nyhet i lagen. Den kommer från den 1 juli att gälla för gäststuderande. De måste alltså från detta datum ha sitt uppehållstillstånd ordnat via svenska beskickningen i sitt hemland innan de kommer till Sverige. Undantag från regeln om att ha uppehållstillstånd ordnat före inresan kommer självfallet alltid att gälla flyktingar och andra som har skäl av politisk hemlandet. Undantag görs oc! humanitär art mot att återvända till å i klara fall av familjeåterförening, dvs. då makar förenas eller minderåriga barn förenas med föräldrar. Hit räknas självfallet också andra anhöriga till flyktingar som i enlighet med propositionen kommer att få rätt att komma till Sverige. Regeringens fullmakt att bestämma tidpunkt och kategori när det gäller dem för vilka uppehållstillstånd skall vara ordnat före inresan kommer däremot att omfatta personer som utan att ha uppehållstillstånd i Sverige etablerar ett förhållande med samboende eller ingår äktenskap i Sverige. Dessa kommer alltså att få resa hem för att ansöka om uppehållstillstånd från sitt hemland. Jag anser att detta i allmänhet är en rimlig ordning. Den som kommer till Sverige som turist bör — även om kärleken kan drabba häftigt och snabbt — ha behov av att, innan han eller hon etablerar sig i ett allvarligt förhållande, resa hem för att avveckla sin tidigare tillvaro och ordna praktiska detaljer. Ett problem i nära anslutning till dessa familjeanknytningsfall är den praxis som utvecklats med ss.k. uppskjuten invandrarstatus. Intill dess beslut fattats om uppehå tillstånd före inresan för denna kategori anser jag det är rimligt att bibehålla nuvarande praxis, som innebär att uppehållstillstånd ges först efter viss tids etablerat sammanboende. Uppehållstillstånd ges därefter i sexmånaders perioder. När sammanboendet varat i två år beviljas permanent uppehållstillstånd även om förhållandet därefter skulle upphöra. Det har sagts att denna praxis kan drabba framför allt kvinnor hårt. De tvingas att stanna kvar i ett förhållande som för dem kan te sig olidligt av fruktan för att annars bli återsända till sitt hemland, där de kanske som frånskilda kvinnor kommer att möta svårigheter av olika Herr talman! Jag vill gärna s ga att jag har stor förståelse för dessa sgränsen inte kan vara en absolut gräns utan endast en riktpunkt. Varje enskilt fall måste prövas om det föreligger omständigheter som gör att sökanden även efter kortare tid bör få stanna i synpunkter, och jag anser att tvåå Sverige. Det är också så det går till f. n. Svårigheterna för kvinnor att vända tillbaka till sina hemländer på grund av den kvinnosyn som råder där är en omständighet som påverkar beslutet om fortsatt uppehållstillstånd efter sprucken anknytning. Mycket stor hänsyn tas också till om det i förhållandet finns barn. Om de båda kontrahenterna har gemensamt barn får vederbörande i regel stanna. Även om äktenskapet eller sammanboendet upphör har barnet enligt min uppfattning rätt till båda sina föräldrar. och om båda föräldrarna är inställda på att upprätthålla kontakten med barnet är detta ett giltigt skäl för att ge fortsatt uppehållstillstånd till den utländske kontrahen ten. Det är svårt att ange generella riktlinjer, men när utskottet med anledning av motioner understryker att de uppställda reglerna måste tillämpas varsamt är jag den första att instämma i detta. Det är också därför förändringen i praxis skett. När Anna-Greta Leijon vill göra detta till en nyhet som utskottet kommit på är detta verkligen att slå in öppna dörrar. Som utskottet påpekar har jag redan tidigare här i riksdagen redogjort för den ändrade praxis som vi tillämpar. Herr talman! Genom att anta föreliggande förslag till ny utlänningslag har riksdagen medverkat till att skapa bättre förutsättningar för att tillvarata flyktingars och andra skyddsbehövandes intressen. Jag är övertygad om att en ytterligare förbättrad rättssäkerhet på detta område är till gagn inte bara för de grupper som närmast berörs utan för hela samhället.
Jag får meddela kammaren att anslag nu uppsatts om detta plenums fortsättande kl. 19.30 efter sedvanligt middagsuppehåll.
Herr talman! Jag vill ställa ett par frågor till statsrådet Karin Andersson. För det första vill jag fråga: Finns det någon statistik som klart och tydligt visar hur många av anknytningsfallen som är skenäktenskap? Finns det någon statistiskt belagd siffra som säger att så och så många av anknytningsfallen är skenäktenskap? För det andra vill jag fråga: På vilket sätt kan de nya reglerna, som innebär att man från sitt hemland måste söka arbetsoch uppehållstillstånd på grund av anknytning, förhindra illegal invandring i landet genom skenäktenskap. Jag föreställer mig att en person som vill invandra illegalt i landet genom skenäktenskap kan ordna det genom en brevväxling hemifrån. Han slipper då komma hit till landet över huvud taget. På vilket sätt kan alltså de nya reglerna förhindra detta?

Herr talman! Karin Andersson sade i en debatt tidigare en gång att hon inte ville bli misstänkliggjord för sina goda avsikter när det gällde dessa frågor. Jag tillhör inte dem som misstänkliggör Karin Andersson, men jag blev kanske litet förvånad över en del av tonfallen i den debatt som hon för i dag. Det verkar som om Karin Andersson är irriterad över att vi har tagit upp frågan om skenäktenskapen. Jag har inte påstått att det gäller en ny företeelse. Vad jag har framhållit är att vi bl.a. från socialdemokratiska organisationer runt om i landet har fått ett stort antal rapporter om att människor blivit illa behandlade i sådana här sammanhang och att man har dömt för hårt vid tillämpningen av reglerna på detta område. Vi har därför tyckt att detta varit en viktig fråga att ta upp. Vi tycker också att det är viktigt att från utskottet få en markering på denna punkt. Det är den enda väg vi kan gå. Vi hyser nämligen, precis som Karin Andersson, den uppfattningen att någon kontroll av skenäktenskap måste finnas kvar. Men jag är förvånad över att Karin Andersson tycks vara så irriterad över att vi tagit upp denna fråga i utskottet. I frågan om utvisning av personer som är födda i Sverige och som har vuxit upp här går utskottet ett steg längre än vad Karin Andersson har gjort i sin proposition, och utskottet utgår därvid från det socialdemokratiska förslaget i motionen. Jag är glad över att utskottet har gjort det, och jag uppfattade den första delen av Karin Anderssons anförande så att hon instämde i utskottets uppfattning. Men även här upplevde jag sedan något av en irritation. När det sedan gäller sänkningen av gränsen för när synnerliga skäl skall komma in i bedömningen av dem som utvisas på grund av brott får jag säga, vilket jag trodde att jag redan hade framhållit, att jag inte har försökt bortförklara något av det som jag skrivit tidigare. Jag har redovisat vad som stod i direktiven, och jag har sagt att man på de flesta punkter från socialdemokratiskt håll också verkligen har ställt upp för direktiven. Sedan kan man möjligtvis säga att femårsgränsen inte är helt i enlighet med vad jag kanske föreställde mig på den tiden. Men jag har också gjort den kommentaren här — och jag står för den Karin Andersson — att om jag i början på 1970-talet hade kunnat förutse den negativa utvecklingen i fråga om den internationella brottsligheten hade det förmodligen också funnits med något om den i direktiven. Och visst är det rätt, Karin Andersson, att den internationella brottsligheten inte minskar av att vi behåller femårsgränsen.

Herr talman! Alexander Chrisopoulos frågade om vi hade någon statistik på antalet skenäktenskap. Det har vi inte. Det är svårt att veta vad som är skenäktenskap och vad som inte är det. Det har jag försökt tala om tidigare; vi har haft en dialog om detta förut i kammaren. Alexander Chrisopoulos frågade också om jag trodde att bestämmelsen om att söka uppehållstillstånd före inresan skulle förhindra skenäktenskap. Jagtror faktiskt att den tid detta ger de båda kontrahenterna att fundera över sin situation kan innebära att det bara blir de seriösa förhållandena som kvarstår. Det är naturligtvis lockande att använda sig av detta instrument för att få stanna i Sverige när man ändå är här.

, Min avsikt var inte att misstänkliggöra, Anna-Greta Leijon, jag brukar inte vilja göra det. Jag tycker att vi har viktigare saker att syssla med som politiker. Min avsikt var att tala om att de synpunkter Anna-Greta Leijon så kraftigt understrukit fanns med redan i propositionen. Jag delar alltså den uppfattningen, och det var det jag försökte ge uttryck för. Jag kanske gjorde det litet skarpt eftersom jag tyckte att det var ogeneröst att inte redan inledningsvis erkänna att detta var ett instämmande i propositionen.

Herr talman! Jag är tacksam för att Karin Andersson, när hon besvarar mina frågor, dels är ärlig, dels visar det politiska klimat som råder här i landet. Det är frapperande att man tar till en ny lagstiftning, som innebär en skärpning av den tidigare, för att komma åt skenäktenskapen — en illegal invandring — trots att man inte har det minsta belägg för att de finns. Man bara anar och misstänker att de finns, men man har inte den minsta statistik över att de verkligen existerar. För att få till stånd en minskning av detta fenomen utformar man en lag som drabbar alla som ingår äktenskap och alla som invandrar till landet via anknytning. Det som är mest förvånande är att också Anna-Greta Leijon uppfattade dessa äktenskap som faktum. Hon menar också att det förekommer ett stort antal skenäktenskap och att det gäller att mildra effekterna av denna invandring. Det är inte det det är fråga om. Min uppfattning är att denna lagstiftning har till syfte att över huvud taget minska anknytningsinvandringen. Det går inte att komma åt några skenäktenskap, vilkas existens inte är bekräftad.

Herr talman! Det faktum att jag inte kan ange något antal skenäktenskap betyder inte att de inte finns. Jag tror att även Alexander Chrisopoulos vet att de finns. Det vet vi alla som något sysslat med de här frågorna. Jag tycker faktiskt inte att man kan säga att den lagstiftning som kommer att göra det möjligt, vid den tidpunkt regeringen senare kommer att bestämma, att införa krav på uppehållstillstånd före inresan drabbar alla, som Alexander Chrisopoulos uttryckte det. Jag tror att de som vill etablera ett seriöst förhållande, som kanske börjat genom att en av kontrahenterna kommit hit som turist, har ett starkt behov av att resa hem till sitt land. Jag skulle själv tycka att det vore underligt att åka till ett fftämmande land som turist och därefter inte återvända till mitt land för att reda upp vissa rent praktiska saker. Det är detta vi använder oss av. Och jag tror att den nya ordningen kan innebära att kontrahenterna får tid att tänka över situationen, vilket också kan leda till att de uppenbara skenäktenskapen försvinner. Det tror jag är bra för hela invandringspolitiken och även för dem det berör.

Herr talman! Det finns säkert stunder av tvivel i varje människas liv, oavsett om man är född i Sverige eller någon annanstans. Tvivlen kan bero på olika och motstridiga fakta, men de kan också grundas på att förändringar åt det positiva hållet kräver så enormt stora ansträngningar. Det är bara att konstatera att människor ofta är mycket rädda för varje förändring. Så här har jag också upplevt dagarna före den här debatten. Brev med starkt fascistiska inslag har varvats med upprop för starkare stöd för flyktingar. Påståenden att den svenska invandringsoch flyktingpolitiken är en skapelse av politiker och totalt saknar all förankring hos befolkningen i Sverige blandas med lika aktiva krav på generösare invandringsoch flyktingpolitik. Min erfarenhet är att tusentals och åter tusentals människor skaffar sig kunskaper i dessa frågor, och när de väl har skaffat sig kunskaperna arbetar de konstruktivt som pådrivare i dessa frågor. Min erfarenhet säger mig också att vi inte får tvivla eller förtröttas. Jag tror på människornas inneboende godhet och humanitet. Låt mig bara konstatera att människor i alla tider har flyttat mellan olika platser — oftast i flykt från sjukdomar, krig och förföljelser för att över huvud taget kunna överleva men också för att klara sitt uppehälle. Hoppet om att finna nya och bättre livsvillkor har ofta varit en drivkraft när människor har lämnat sina hem, sina släktingar och sitt hemland. Många gånger har de inte haft något val. De har tvingats att söka sin försörjning där den för tillfället har bjudits dem. I de kapitalistiska samhällssystemen har rätten att söka den högsta avkastningen på kapitalet fått styra hela den ekonomiska utvecklingen. Därför har rätten till arbete och försörjning kommit i andra hand. De ekonomiska makthavarna har aldrig känt några geografiska gränser. Medan några länder, ofta med hjälp av invandrare, kunnat låta sin ekonomi blomstra har andra länder tvingats till stagnation och underutveckling. För oss inom den socialistiska arbetarrörelsen kan en utoch invandring mellan länder som en följd av odemokratiska ekonomiska system aldrig accepteras. Våra krav på ekonomisk demokrati leder också till att vi kräver samarbete mellan länderna och stöd för ekonomisk utveckling och full sysselsättning i alla länder. Jag vill säga några ord om det nu aktuella lagförslaget och vad vi socialdemokrater lägger för innebörd i det. För svensk arbetarrörelse är det självklart att visa solidaritet med förtryckta människor i omvärlden. Detta gör vi bl.a. genom att kräva att Sverige skall ta emot flyktingar. Genom en FN-konvention från 1951 har Sverige åtagit sig att ge politiska flyktingar politisk asyl. Riksdagen fastställer årligen ett antal flyktingar för kollektiv överflyttning. Denna överflyttning har i stor utsträckning skett i samarbete med FN:s flyktingkommissariat. Fram till 1974 skedde denna i huvudsak från flyktingläger i Europa, men efter Chilekuppen och fram till 1979 har överflyttningen uteslutande skett från Latinamerika. Sedan år 1951 har ca 30 000 flyktingar fått komma till Sverige. Utöver denna reglerade överföring av flyktingar har vi enligt samma FN-konvention skyldighet att ge politisk asyl till politiska flyktingar som tar sig hit på eget initiativ och egen bekostnad. Dessa flyktingar har ofta fått vänta mycket lång tid innan myndigheterna godkänt deras flyktingstatus. Innan denna fråga har avgjorts har de inte kunnat erhålla arbetstillstånd. Ovissheten och den påtvungna arbetslösheten har inneburit mycket svåra påfrestningar för dessa människor. Situationen för en flykting skiljer sig i betydelsefulla hänseenden från andra invandrares situation. Enligt vår uppfattning är det mycket viktigt att rättssäkerheten och humaniteten är avgörande vid handläggningen av flyktingfrågorna.

avvisningsbeslut när utlänningen åberopar förföljelse och förslaget att den nu föreslagna jourtjänsten på statens invandrarverk med sin specialutbildade personal skall avgöra om invandrarverket skall överta ärendet anser vi vara ett försök att lösa en av de mest diskuterade frågorna när det gäller invandringskontrollen. Lekmannamedverkan och medverkan av en ickepolisiär myndighet har diskuterats under årens lopp bl.a. inom fackföreningsrörelsen, och vi är nu beredda att pröva jourtjänsten som en möjlig utväg. Samtidigt vill vi betona vikten av kontinuerlig utbildning av poliserna och andra personalkategorier som handlägger invandringsoch tillståndsärenden. Vi lever i en snabbt föränderlig värld, och ansvaret för skyddsbehövande människor kan inte läggas hos någon som har bristfälliga kunskaper. Herr talman! Vi vet att nöden ute i världen är enorm. Den kan bestå av politiskt eller religiöst förtryck, den kan vara av social eller ekonomisk art, och många har tyvärr inte ens bröd för dagen. Ofta har nöden flera av dessa beståndsdelar. Vi vet att Sverige trots sin rikedom och sitt välstånd ändå har begränsade möjligheter att ta emot alla som behöver skydd och hjälp. Någonstans sätter de ekonomiska realiteterna en gräns, eftersom vi här i Sverige har fastställt målen jämlikhet, valfrihet och samverkan för invandrarpolitiken. Vi har ännu långt till de målen, och jag måste tyvärr konstatera att Sveriges invandrare och många av de gamla svenskarna är besvikna över långsamheten när det gäller att närma sig invandrarpolitikens mål. Vi socialdemokrater är idealister, rustade med en relativt stor portion realism, och därför kan vi inte slå oss till ro med ett konstaterande att vi inte kan öppna gränserna för alla som vill eller behöver komma till Sverige. Först och främst är vi ständigt beredda att med alla till buds stående medel motverka de missförhållanden och den ofrihet som i många länder ger upphov till flyktingproblem. Terror, politiskt förtryck och direkta förföljelser av dem som har en annan åsikt, tro eller religion kan aldrig accepteras, oavsett vilka motiv som åberopas. Målet måste vara att ingen behöver lämna sitt land och ge sig på flykt ut i världen. Men så länge som förtryck i olika former förekommer, måste vi även arbeta för ett vidgat moraliskt och ekonomiskt stöd till länder, som solidariskt tar emot dem som flyr och ger dem ett skydd.

Illegal invandring leder ofta även till illegal anställning, och där har vi socialdemokrater krävt en skyndsam översyn av straffbestämmelserna för sådan anställning. Fackligt aktiva och företagsägare i vissa branscher har vittnat om de missförhållanden som föds i spåren av dessa illegala anställningar. Vi kan bara ana oss till hur dessa illegala arbetsanställningar fungerar. Men faktum är att de orsakar problem för företag som arbetar seriöst, och då drabbas även de anställda i dessa företag. Ett enigt utskott stryker under vikten av att straffbestämmelserna får en utformning som gör dem effektiva. Lika viktigt och betydelsefullt är det att myndigheterna ser till att dessa regler efterlevs. Herr talman! Jag har här berört bara några frågor med anslutning till den föreslagna lagstiftningen. Efter dagens beslut fortsätter arbetet i utlänningslagkommittén, i diskrimineringsutredningen och i en del andra kommittéer och arbetsgrupper. Men en stor del av arbetet med invandrar-, invandringsoch flyktingfrågorna bedrivs i tysthet av många engagerade. Jag och mina invandrande kamrater och alla de engagerade svenskarna tror och hoppas och arbetar för att dessa frågor till slut skall avskaffa sig själva. Låt mig till sist, herr talman, liksom Anna-Greta Leijon yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen.